Herr talman! Det var den 14 maj som vi hade en debatt här i riksdagen. Det var i samband med att UNHCR:s flyktingkommissarie var här i Sverige. Det jag sade då var att det inte var aktuellt ''nu'' att införa visum. Det är alldeles riktigt att vi i Folkpartiet är angelägna om att vi inte skall använda visumtvång som ett flyktingpolitiskt medel. Samtidigt vill jag redovisa en artikel som inte har varit särskilt uppmärksammad, men som Bengt Westerberg och jag skrev den 11 juli förra året. Där säger vi att vi måste agera internationellt så att vi får ett gemensamt ansvarstagande, men att Sverige inte ensamt eller tillsammans med några få andra stater kan ta på sig ansvaret för den värsta flyktingsituationen i Europa på 50 år. Sverige kan i ett sådant läge tvingas till åtgärder, t.ex. visering, som vi av principiella och humanitära skäl helst vill slippa. Om detta råder inga delade meningar i regeringen, även om ordvalet kan vara litet olika hos olika statsråd. Invandrarverkets styrelse skrev sitt brev, helt rätt. Men där tog man inte upp visumfrågan. Det man sade i brevet var att regeringen skulle försöka medverka till att skapa fred i Jugoslavien. Man sade att man ville ha ett ökat internationellt och svenskt stöd i närområdet, vilket vi redan hade initierat. Vi hade också medverkat till att den stora Genèvekonferensen skulle komma till stånd i slutet av juli månad. Därutöver, och det var det mest substantiella, sade man att man ville tillämpa krigslagstiftningen för att ställa fastigheter till förfogande i kommunerna. På detta har vi svarat dels att en utredning ser på saken, dels att detta rör grundlagsreglerade rättigheter och att regeringen inte utan en grundlig utredning kunde gå till riksdagen med sådana förslag. I övrigt har breven från Invandrarverket besvarats med att regeringen har föreslagit tilläggsresurser av olika slag. När det gäller Utlänningsnämnden och dess personal säger Maud Björnemalm att man i dag skall avslå ett förslag och att regeringen sedan kommer tillbaka med samma förslag. Det var inte nödvändigt för Socialdemokraterna att motionera i den här frågan. Regeringen har redan sagt i budgetpropositionen att vi avser att komma tillbaka. Alla vet, jag har sagt det i denna kammare många gånger, att Utlänningsnämnden och Invandrarverket får de resurser som de över huvud taget kan administrera när det gäller att anställa personal för att beta av ärenden och köer. Detta vet också Socialdemokraterna. Därför var det ett onödigt motionerande.
Herr talman! Vilka motioner vi anser nödvändiga tycker jag att vi själva kan få bestämma. Det tycker inte jag att Birgit Friggebo behöver lägga sig i. Faktum är att Birgit Friggebo själv säger att hon anser att Utlänningsnämnden behöver den personalkapacitet den har. Det kostar ca 70 miljoner, men nämnden får ändå inte mer än 50 miljoner. Men Birgit Friggebo säger att man återkommer senare. Jag har mycket svårt att förstå varför man skall återkomma senare. Varför skall man låta personalen sväva i ovisshet om den skall få stanna kvar på sitt jobb eller inte? Det kostar också pengar att rekrytera och utbilda personal. Arbetsbrist är ett skäl för att avskeda personal, om man hade funnit att personalen var överflödig. Men det har tydligen inte regeringen gjort, eftersom man nu i kompletteringspropositionen anslår de här 20 Jag känner inte alls igen beskrivningen av det brev från Invandrarverkets styrelse som Birgit Friggebo redogör för. Men jag har inte brevet här, så jag kan inte bemöta Birgit Friggebo på de punkterna. Det kanske jag kan få återkomma till vid ett annat tillfälle.

Herr talman! Kulturministern tog i sitt anförande upp ordet rännil. Jag undrar vad svenska folket har för uppfattning om just ordet rännil. Rännil är väl knappast korrekt ord för att ange vad som verkligen hände. Regeringens inaktivitet kostade i vart fall omkring 5 miljarder. Rännilen var alltså ganska dyr. Inte ens rännilen hade uppstått om vi hade infört visering litet snabbare. Hur många människor var det som kom till Sverige? Förra året var det ungefär 90 000 människor. Man kan jämföra den siffran med 19 000, som avser Norge, Danmark och Finland gemensamt. Jag är naturligtvis medveten om att det finns länder som har tagit emot väldigt många fler människor. Närmast är Kroatien som har tagit emot 600 000--700 000 människor. Tyskland och Ungern har också tagit emot väldigt många. Men i förhållande till vår folkmängd tror jag att Sverige ligger i topp tillsammans med Ungern. Att kalla detta för en rännil kan man kanske göra i förhållande till det antal människor som kommit till Kroatien. Men jag tycker inte att det är riktigt jämförbart, eftersom konflikten ligger alldeles inpå Kroatien. Jag tror inte att svenska folket skulle göra samma ordval som kulturministern, att det var en rännil som kom till Sverige.

Herr talman! Jag är glad över att Lars Moquist nu själv ägnar sig åt den relativitetsdiskussion som jag tog upp. Lars Moquist säger att det i ett globalt perspektiv kanske inte är så många som har kommit till Sverige. Därmed torde vi egentligen vara överens i grundfrågan.
Herr talman! Orsaken till att jag ställde frågan om vem som har det yttersta ansvaret för det skydd som barnkonventionen skall ge utsatta barn är den situation som vi läst om i tidningarna under den senaste tiden. Jag har också läst ett referat från en intervju med Utlänningsnämndens ordförande där han fick frågan om hur nämnden i sina bedömningar tog hänsyn till barnkonventionen. Man fick då svaret att nämnden egentligen inte tog någon hänsyn alls eftersom den arbetade under svensk lag, och barnkonventionen var inte inkorporerad i svensk lag. Här behövs tydligen en mycket stor utbildningsinsats för olika myndigheter och deras beslutsfattare för att det skall bli ordentlig klarhet i denna fråga. Jag tycker att det statsrådet sade låter bra. Jag uppfattade att ministern är positiv till att frågan om förtroendeläkarsystemet tas upp av utredningen. Vänsterpartiet kommer naturligtvis att ta initiativ till att man skall titta på detta. Jag vill i detta sammanhang nämna en intressant utbildning för vissa läkare som jag har läst om och som man har inrättat i Danmark för s.k. high-riskdoctors. Det är läkare som i sitt arbete löper en högre risk att ställas inför situationer som strider mot läkarnas yrkesetik. Förtroendeläkarna i Sverige har ju fått en en del kritik. Blotta det faktum att de är avlönade och anställda av Invandrarverket försätter dem omedelbart i en sådan sits.
Herr talman! Vi har i Sverige valt att svara upp mot barnkonventionen genom att ändra våra lagar så att de står i överensstämmelse med barnkonventionen. FN gjorde en utvärdering av hur Sverige har följt upp barnkonventionen. Jag tror att den ägde rum i januari månad i år. När det gällde flyktingpolitiken fanns det inga anmärkningar alls utöver frågan om hur vi tar barn i förvar. Berith Eriksson och jag har där en gemensam uppfattning om hur den situationen egentligen borde hanteras. Därutöver fanns det inga anmärkningar mot Sverige.
Herr talman! Jag har inte krävt att barnkonventionen skall inkorporeras i svensk rätt. Däremot är det helt uppenbart att det inom olika myndigheter och bland olika beslutsfattare och personer som arbetar med barn inom kommuner, landsting och i statliga verk skulle behövas en ordentlig utbildningsinsats när det gäller vad barnkonventionen säger och vad Sveriges åtaganden innebär. Jag hoppas att resultatet blir positivt när Sverige nästa gång skall redovisa hur vi har följt barnkonventionen också när det gäller flyktingmottagning. Då krävs nästan att man fattar andra beslut när det gäller de barn som den senaste tiden har varit aktuella i debatten i tidningarna.

Herr talman! Jag vill instämma med dem som redan har sagt att vi i dag mycket mer borde ha diskuterat själva invandrarpolitiken. Vi borde ha sagt så mycket mer om de alarmerande arbetslöshetssiffrorna för utländska medborgare och invandrarpolitikens roll i ett samhälle där klyftorna ökar. De flesta av de nyanlända invandrarna hamnar på den sidan av klyftan där de mest utsatta befinner sig. Jag delar Birgit Friggebos oro över att vi kan få en marginalisering av denna grupp. Vi får det A-lag av gamla svenskar och det B-lag av nyanlända invandrare som vi hela tiden har varit så rädda för inom invandrarpolitiken. Det är därför oerhört viktigt att vi redan i dag gör vad vi kan för att undvika detta och inte bara väntar på utredningen. Det är också viktigt att arbetet med dessa frågor skyndsamt kommer i gång i utredningen. Det blir som vanligt. Jag känner mig ganska luttrad vid det här laget. Flyktingpolitiken är i och för sig svår att diskutera. Man kan dela upp den i olika avsnitt. Man kan t.ex. tala om lagstiftningen och dess tillämpning och vad det är som är humanitärt och generöst. Det kan relateras till enskilda fall, till visumregler, decemberbeslutet, skyddsbehov och andra termer som vi här har använt genom åren. Jag skall inte ge mig in på detta. Såvitt jag förstår får vi tillfälle att återkomma till dessa frågor vid interpellationsdebatten nästa vecka. Vi kan diskutera mycket om vilka som har de mest humanitära och mest generösa reglerna. Men det mest inhumana i inte bara svensk flyktingpolitik utan också i många andra länders flyktingpolitik är de långa väntetiderna. Detta sammanfaller också med att det är det mest kostnadskrävande. Det betyder att vi inte bara har ett humanitärt skäl till att försöka förkorta väntetiderna, utan också i högsta grad ett materiellt skäl. Det har varit varenda invandrarministers önskan att minska väntetiderna. Det har också varit det som Invandrarverket hela tiden har strävat för att klara av. Det är också därför som man, i en föränderlig värld med en hela tiden förändrad inströmning av asylsökande och en verksamhet som över huvud taget inte går att förutse och planera, hela tiden har försökt att ägna sig åt olika typer av omorganisationer, som Berith Eriksson ironiserade litet grand över. Nu tror jag inte att det är lösningen att det just i dag finns ett utrymme hos kommunerna med lediga bostäder. Jag erinrar mig hur det var för några år sedan när vi under den hektiska hösten 1989 försökte hitta olika lösningar för att få fler platser i flyktingförläggningarna. Då hade vi mycket stora svårigheter att få kommunerna att engagera sig ytterligare. Detta går också i vågor. Men vi lyckades ändå så småningom få ner väntetiderna. I slutet av 1991 kunde vi säga att ett år var lång tid att ha väntat för en barnfamilj. Ett och ett halvt år var lång tid att ha väntat för vuxna utan barn. Det var naturligtvis ett viktigt framsteg. Det går alltså att få ner väntetiderna. Men det hade knappast gått utan att man hela tiden hade varit med och försökt att öppna alla de flaskhalsar som uppstår. De talade också Maud Björnemalm om. Vad som sedan har hänt som gör att väntetiderna i dag har kommit på skam och att vi tyvärr har fått upphäva treterminsregler osv. för barnfamiljerna skall jag inte diskutera. Det har redan diskuterats tillräckligt tycker jag. Herr talman! Jag begärde ordet därför att jag ville tala om frågan om flyktingkvoten. Den, tycker jag, har fått en mycket märklig behandling det senaste året. Det finns i utskottsbetänkandet en bra historieskrivning av detta, nämligen hur kvoten fram till 1991/92, under 15 år ungefär, låg på 1 250 om året. Jag har roat mig med att gå tillbaka till Folkpartiets partimotioner under 80-talet i den här frågan och sett vad man har krävt. År efter år krävde man en ökning av flyktingkvoten. Jag får nästan en overklighetskänsla när jag hör Birgit Friggebo stå här och argumentera för varför man inte höjer flyktingkvoten nu. Hon säger att vi är de enda som tar emot, 1 800 är väl nästan lika bra som 2 000 och vi skall göra insatser på annat håll. Det var inte riktigt det ljudet i skällan under 80-talet. Det kan väl inte ha ändrats sig så enormt på det ett och ett halvt år som har gått sedan vi fattade beslutet om att öka flyktingkvoten? Detta gäller inte bara Folkpartiet utan alla partier i riksdagen. Det var t.o.m. så att om inte regeringen hade föreslagit detta hade det förmodligen kommit ett initiativ från riksdagen för att höja flyktingkvoten det året. I dag hoppar alla av. Jag kan inte ens höra att Vänsterpartiet yrkar bifall till den reservation som kräver en höjd flyktingkvot. Jag tycker att detta är mycket märkligt. Birgit Friggebo säger i slutet på sitt anförande eller i någon replik att hon beklagar att vi inte i dag har talat om de hundratusentals människor som tvingas leva i flyktingläger i åratal under odrägliga förhållanden. Det är precis de människorna vi talar om när vi talar om flyktingkvoten. I propositionen står det att behovet av kvotflyktingar har minskat. Jag kan inte förstå det. Det är inte sant när man säger att behovet för UNHCR att få placera en del av dessa människor, som inte inom rimlig och överskådlig tid kan se en möjlighet till återflyttning till sitt eget land och där det inte finns något annat alternativ än en placering i ett tredje land, skulle ha minskat så mycket att vi har anledning att ompröva beslutet om en kvot på 2 000 människor om året. Bara situationen i det forna Jugoslavien säger ju en hel del om hur paradoxalt det är att i det sammanhanget minska den s.k. flyktingkvoten. Vi har också de turkiska kurder som sitter fast i de baltiska staterna och i Ryssland. Där värjer vi oss bara genom att höja straffen för dem som kör båtarna. Många av dem skulle ju också, om de har någon anknytning till Sverige, mycket väl kunna få möjlighet att komma hit som kvotflyktingar. Jag förstår uppriktigt sagt inte varför man lägger ut en dimridå och sänker kvoten. Det är en så liten kostnad att ha denna kvot kvar, men det är en så viktig symbolfråga. Jag förstår inte varför man gör det med tanke på de andra stora kostnaderna för flyktingmottagandet i dag. Jag vill yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Maj-Lis Lööw frågade varför Vänsterpartiet hade hoppat av kravet på en höjd flyktingkvot. Det kan ju finnas en del anledningar till det. Jag tycker inte att vi har hoppat av kravet att ha en flyktingkvot kvar. Regeringens förslag var inte sådant att flyktingkvoten togs bort. Vi var också med och införde den höjda flyktingkvoten, dvs. den som sedan inte användes som den skulle. Man har inte tagit hit alla de personer som man fick möjlighet till. Sedan har det också att göra med att vi skickar ut asylsökande med stort skyddsbehov ur det här landet. Maj-Lis Lööw sade att de turkiska kurderna skulle finnas i Sovjet och vilja komma hit. Vi skulle kunna använda flyktingkvoten till att ta hit dem. Det är ju inte sant. Det finns kanske irakiska kurder där som skulle vilja komma hit. Men de turkiska kurderna som söker asyl och som verkligen har skyddsbehov skickar vi tillbaka mangrant. Många skickas tillbaka till en ny säker fängelsevistelse och tortyr. Jag har högar av ärenden. Det har litet att göra med att vi bättre och mer effektivt måste ta oss an de spontanflyktingar som har kommit hit, innan vi säger att vi skall ha en större flyktingkvot igen. Om vi bara skall ha det som en symbolfråga ifrågasätter jag faktiskt värdet av det.
Herr talman! Det var en ny variant på den obotfärdiges förhinder. Menar Berith Eriksson att hon tror att om vi sänker flyktingkvoten skall fler kurder från Turkiet som är här som asylsökande få stanna? Det var en mycket intressant teori i så fall. Jag tror inte att det är riktigt så som invandrarministern har tänkt sig effekterna av den sänkta flyktingkvoten. Jag ber om ursäkt om jag sade att det är turkiska kurder som sitter fast i kniptången i de baltiska staterna och i Sovjetunionen. Jag menade irakiska kurder, vilket jag genast vill få antecknat till protokollet. Det är alldeles uppenbart fråga om den gruppen. Men jag har mycket svårt att förstå vad Berith Eriksson menade med att kvoten inte använts på riktigt sätt. Jag har en känsla av att det gjordes en mycket seriös bedömning av olika gruppers behov. Även där gällde det irakiska kurder, som satt i flyktingläger i Turkiet just under de olidliga förhållanden vilka Birgit Friggebo talade om och som fick möjlighet att komma hit. Många hade anknytning till släktingar i Sverige. Det gällde vidare också vietnamesiska båtflyktningar, som satt fast i de odrägliga flyktinglägren i Hongkong. Det var dessutom fråga om handikappade och gamla som fick möjlighet att komma hit på denna kvot. De hade utomordentliga svårigheter att över huvud taget överleva under de förhållanden som rådde i flyktinglägren. Att det inte skulle finnas ett så stort behov från dessa människor att vi skulle kunna fylla en kvot om 2 000 personer om året har jag utomordentligt svårt att förstå. Bara för några år sedan menade FN:s flyktingkommissariat att Europa sammantaget skulle behöva tiodubbla sitt mottagande av denna typ av flyktingar, som dock hela tiden trängdes ut av den spontana strömmen av asylsökande.
Herr talman! För det första vill jag veta om flyktingkvoten, med den konstruktion som regeringen nu har infört, faktiskt är sänkt. Det kan tydligtvis verkligen diskuteras huruvida det är ett visst antal personer som skall tas hit eller hjälpas på platsen. För det andra måste jag påpeka att jag efter utgången av den tidsfrist som riksdagen hade satt upp för den beslutade extrakvoten om 1 250 flyktingar med anledning av Gulfkriget kollade med Björn O Eriksson på Invandrarverket och fick beskedet att man hade tagit in 300 flyktingar på denna. Man skulle då be att få fristen något förlängd för att kunna utnyttja kvoten ytterligare. Jag har inte kollat huruvida slutresultatet blivit att man har använt hela kvoten för det ändamål som var aktuellt, dvs. för att ta emot kurder som flydde från Irak över gränserna till Iran och Turkiet. Men när den av riksdagen uppsatta tidsfristen hade gått ut var det alltså 300 flyktingar som hade tagits emot.
Herr talman! Får jag be Berith Eriksson läsa på s. 31 i socialförsäkringsutskottets betänkande -- där redovisas hela detta kvotresonemang. Vi höjde grundkvoten till 2 000 personer per år. Dessutom beslutade regering och riksdag om en extra kvot om 1 250 personer. Den var öronmärkt för situationen just i samband med Kuwait--Irak-kriget. Man lyckades inte fylla kvoten med just den då aktuella kategorin av flyktingar. Däremot har det såvitt jag förstår aldrig varit någon diskussion om att man mycket väl lyckades fylla den höjda ordinarie kvoten om 2 000 personer. Vidare frågade Berith Eriksson just mig huruvida kvoten verkligen är sänkt eller ej. Jag har bara läst i socialutskottets betänkande, där det står att den i dag är beräknad till 1 800 personer i stället för 2 000 personer. Det kommer man fram till även om man räknar generöst, efter den dimridå som faktiskt läggs ut i denna fråga i propositionen.

Herr talman! Maj-Lis Lööw beskriver mycket målande hur det var förr när vi tog emot flyktingar från Hongkong osv. På den tiden var flyktingkvoten normalt 1 250 personer. Så småningom höjdes den till 2 000 personer. Om alla flyktingar inom ramen för kvotpengar -- vilket man väl nu får tala om -- skall tas hit till Sverige, handlar det om 1 840 personer. Det är faktiskt ganska få personer som vi strider om. Men det nya och intressanta är att man kan få en flexibel användning av pengarna. Utnyttjandet av kvotpengarna behöver inte betyda att man för personer till Sverige, utan omhändertagandet kan också ske någon annanstans. Det är intressant att Maj-Lis Lööw tar upp just de personer som för närvarande sitter och väntar i Moskva. Ryssland har nyligen undertecknat Genèvekonventionen och försöker nu etablera sig i världssamfundet och bli respekterat också när det gäller utlänningslagstiftning och asylprövning. Att ryssarna nu försöker att skaffa sig de instrumenten är alldeles utmärkt. Inget utesluter att UNHCR, som medverkar i detta arbete, skulle kunna göra en förfrågan till oss huruvida vi skulle vilja stödja ett omhändertagande på platsen av dessa flyktingar, i Moskva i Ryssland eller i Baltikum. Vi öppnar denna möjlighet. Var och en som har försökt använda västvaluta i det gamla Östeuropa vet hur mycket man kan få ut för dessa pengar. Det är därför litet oegentligt att nu tala om antalet personer. Det kan bli fråga om att hjälpa fler än de 2 000 personerna med det mer flexibla och öppna system som vi nu introducerar. Det kan kanske bli ett första steg, där man mer gör en sammankoppling av de internationella insatserna i olika sammanhang med den svenska flyktingpolitiken. Dessa insatser hänger ju så intimt samman. Ibland tycker jag att jag mer är biståndsminister än invandrarminister. När jag åker till olika konferenser runt om i världen får jag ibland utlova stöd, som då visserligen kommer från Utrikesdepartementet, men beskedet framförs ändå av mig. Man kan då se hur intimt de här frågorna hänger ihop.
Herr talman! Jag vill bara understryka hur intimt dessa frågor hänger ihop. Den proposition om en samordnad invandrar och flyktingspolitik som Birgit Friggebo så småningom drog tillbaka från riksdagen var faktiskt unik i det avseendet att två statsråd stod bakom den, nämligen invandrarministern och biståndsministern. Det var ytterligare ett sätt att markera hur detta hänger ihop. Det skulle vara intressant att få veta under vilka premisser som man omsätter flyktingkvotpengarna till insatser någon annanstans. Jag tycker nämligen att man skall göra det med andra pengar, bl.a. de pengar som hanteras av biståndsministern. Jag har inte haft några invändningar emot den mera flexibla användningen av dessa pengar, men vi strider faktiskt om olika siffror, även om man kan försöka att bagatellisera detta. Enligt propositionen skall Invandrarverket fortfarande planera för 1 250 personer. Man kan då ställa frågan om detta ändå är den tänkta slutnivån. Man kan visserligen säga att pengarna räcker till 1 800 personer, men jag kan föreställa mig vad Birgit Friggebos partivänner och Birgit Friggebo själv skulle ha sagt här i riksdagen, om en socialdemokratisk regering hade kommit till riksdagen och föreslagit en sänkning av flyktingkvoten. Man hade nog inte accepterat ett försök att vifta bort detta med att det bara är 200 personer som vi strider om. De är de facto fler. Om vi vidare i det internationella arbetet skall få andra länder med på att öka sina flyktingkvoter och sina insatser, blir vi inte trovärdiga, om vi faller undan nu när vi äntligen har lyckats få till stånd en bättre målsättning för flyktingkvoten.
Herr talman! Jag vill inte alls bagatellisera diskussionen om flyktingkvoten, men jag ville ändå nämna vad det handlade om.

Herr talman! Invandrarpolitiken har en oerhört stor betydelse för Sveriges utveckling på både kort och lång sikt. Sverige har under en kort period fått en snabb förändring av befolkningens sammansättning. I Stockholm är var sjätte medborgare invandrare. Deras kulturmönster påverkar oss alla och skall öppet debatteras, också här i denna kammare. Det måste bli slut på att sopa fakta under mattan. En vanlig uppfattning bland svenskar är att det gått för långt med den svenska invandrarpolitiken av låtgåmodell. Svenskarna ställer helt enkelt inte upp bakom den nuvarande invandrarpolitiken, som av allt fler betraktas dels som verklighetsfrämmande, dels som ett slöseri med resurser. De svenska medborgarna vill klart och tydligt i rapporter och statistik se hur invandringen påverkar vårt samhälle. Invandrarpolitiken har varit en helig ko. Nu är det tid att slakta denna ko, och av dagens överläggningar förefaller det som om det också kommer att ske. Sverige har ju ett krisartat ekonomiskt läge och måste ompröva alla glädjekalkyler. En ofinansierad och okontrollerad generös invandrarpolitik drabbar oss alla. Ingen kommer undan. Räntorna höjs och kronan går ner, och vi får ingen ordning på vår ekonomi. Medborgarna vill veta hur Sverige skall se ut i framtiden. Många är vi som oroas av händelser som sker i andra länder. Det finns en uppenbar risk för att spänningar mellan olika religiösa fundamentalister skall resultera i oerhörda konflikter t.o.m. i vårt land i framtiden. Vi skall inte heller blunda för att etniska problem kan uppstå utanför våra traditionella samhällsnormer. I många krig i världen är ju detta en ingrediens i dag. Herr talman! Jag upplever detta som en allvarlig risk för framtiden både på kort och på lång sikt, framför allt på grund av den sysselsättningskris som vi har i Sverige. Ministern berörde tidigare de problem som finns på arbetsmarknaden, och jag vill då poängtera att de uppväxande invandrarnas framtida försörjning måste undersökas. Den statistik som finns tyder på att invandrarna svarar för 35 % av förbrukningen av bidragsstocken. Samtidigt blir bidragstagarna fler genom att vi saknar en långsiktig invandrarpolitik. Vi bör också uppmärksamma att nativiteten bland vissa invandrare är flera gånger högre än svenskarnas, samtidigt som de redovisar lägre inkomster. Hur går detta ihop med ett ansvar för en familjs försörjning? Kan det vara så att många invandrare har en familjeplanering som innebär att de räknar med att i stor omfattning leva på bidrag? Det finns fakta som visar att omkring 90 % är beroende av socialbidrag tre år efter det att de har kommit till vårt land. Detta tyder på en skrämmande utveckling, och vi måste nu ta upp alla de här siffrorna i den utredning som tillsätts. Sådant här har bara skymtat i vissa tidningar då och då, men nu måste det ske ett samlat grepp. Kommunernas kostnader för socialbidrag exploderar. Pengarna som staten har anslagit till introduktionsersättning räcker bara till halva tiden. Tidigare i dag kom det upp ett exempel på de äldre invandrarnas problem. Av de äldre personer som kommer från Mellanöstern lever 90 % på socialbidrag, och för sydamerikaner är siffran Detta är fakta som talar för att så här kan det inte fortsätta. Den nuvarande flyktingpolitiken saknar helhetsgrepp. Här gäller det inte att vänta på en utredning utan här, bästa ministern, gäller det att agera. Vi håller på att förblöda. Även om vi försöker blunda för dessa fakta, så finns de. Det slösas med pengar. Det slösas med miljarder. Även om kulturministern för en stund sedan förnekade detta, så är det fakta. Ord står mot ord i detta fall, och det får man väl snabbt utreda då. Samtidigt skall de svenska medborgarna tvingas till sparåtgärder. Vi har här i denna kammare beslutat om nedsättning av arbetslöshetsersättningen från 90 till 80 %. Alla skall tvingas till detta. Vi kommer att besluta om fler neddragningar, och då kan inte invandrarpolitiken vara en orörd sektor. Undra på att det jäser bland medborgarna, om vi inte förändrar denna politik! Herr talman! Nu skjuter regeringen alla problem framför sig genom att tillsätta en parlamentarisk kommitté, och den arbetar i en takt som får en sengångare att bli förvånad. Det är värre än snigelfart, tycker jag att det låter hittills. Nu förväntar vi oss att det sker en helt annan aktivitet från ministerns sida. Svenska folket väntar otåligt på en ny flyktingpolitik. Det kan väl inte vara rimligt att svenskarna skall bli en minoritet i Sverige år 2054, som vissa utredare säger.

Herr talman! Claus Zaar uttalar sig å svenska folkets vägnar. Jag är å min sida inte beredd att uttala mig å hela svenska folkets vägnar vad gäller mina värderingar. Låt mig bara redovisa att jag uppenbarligen möter andra människor också än vad Claus Zaar gör här i Sverige, nämligen människor som är djupt engagerade för många av de människoöden som representeras av främst flyktingar men också andra invandrare. Låt mig dessutom poängtera att det finns många personer som är svenska medborgare och därmed svenskar men som är födda i ett annat land.

Många av oss har också som jag själv en gammal invandrarbakgrund. Försök inte att hetsa människor och människogrupper mot varandra, för då drar vi på oss än större problem i framtiden! Det är, herr talman, en stor utmaning för oss alla att se till att de människor som har hamnat vid sidan av och som inte kan försörja sig på ett eget arbete får möjlighet och sporras till att försörja sig själva. Många har tvingats att vänja sig vid ett socialbidragsberoende utan egen förskyllan. Det är den stora utmaningen för oss -- inte att börja hoppa på de människor som har kommit hit från andra länder eller att säga att vi skall strunta i att ge skydd åt de människor som söker sig undan förföljelse, krig och förtryck av olika slag runt om vår jord.
Herr talman! Birgit Friggebo tycker att jag är för hård i min kritik. Det är ju det vi måste vara för att få i gång en debatt. Jag är för att det internationella samarbetet skall lyftas fram, men det måste ju ge resultat! I debatten den 14 maj förra året var det precis samma snack. Nu fortsätter detta resonemang. Vi vill se resultat. Det är för att vi inte får se några resultat som vi är oroliga. En realistisk och humanitär flyktingpolitik är viktig. Det håller jag fullständigt med om. Men det är inte realistiskt att tala om att det kommer en rännil till Sverige, vilket vi tidigare gjorde, utan det måste ske en internationell samverkan i det här fallet. Vi måste också se över förmånssystemen. Det får inte vara så att socialbidragssystemet inbjuder till att människor inte skall känna behov av att till hundra procent bjuda till. Det får inte vara så att SFI-undervisning sker för att man skall lära sig svenska, men att man sedan inte redovisar att man lärt sig svenska för att bidragssystemet är så bra att man vill gå kvar i undervisningen. Uppgifter om att sådant förekommer har jag fått av SFI-lärare. Jag blir bekymrad när jag ser vilken utgiftsexplosion som hela tiden sker inom detta område. Inget samlat grepp tas. Jag hoppas att den kommitté som är tillsatt skall ta ett sådant samlat grepp. Det gäller också att arbetet blir gjort. Medlemmarna i kommittén går fortfarande och väntar på en kallelse, och det har de såvitt jag förstår gjort ett bra tag. Jag skall också poängtera att endast 6 av 100 överklaganden från flyktingar var motiverade. Man förstår hur stort slöseriet är. Vi måste dra åt skruvarna på alla håll och kanter. Det är advokater som har särintressen i verksamheten som har medverkat till uppblåsningen av den. Invandrarverket har nu så många anställda att det också utgör ett särintresse. Dessa särintressen ser till att den här smeten fortsätter.

Herr talman! Vi är från regeringens sida inställda på att arbeta mycket hårt för att, som Claus Zaar säger, sanera förmånssystemen. Hela socialförsäkringssystemet är under lupp. Det finns nästan inte något system som inte är under lupp och som inte behandlas kontinuerligt i denna kammare. Dessa system gäller ju alla. Det finns ingen skillnad mellan människor som har rätt att vara här i Sverige vad gäller förmåner, skyldigheter och rättigheter, oavsett om de är födda här eller kommer från andra länder. Vi inriktar oss på att försöka ta bort den passivisering som vi tidigare har haft bland dem som ännu inte har fått tillstånd att vara här -- de asylsökande -- och dem som alldeles nyligen har fått uppehållstillstånd. Tidigare har det gällt att ge dem dagbidrag och socialbidrag och sedan inte stimulera dem till att komma in i det svenska samhället. Nu ändras detta genom omläggningen av introduktionsersättningen i kommunerna, där kommunerna givits möjlighet att lägga upp ett program för hur de som nyligen har fått tillstånd skall komma in i samhället. Om de inte deltar i programmet har kommunerna möjlighet att sänka ersättningen till dem. Vi håller på att arbeta med att skapa meningsfull sysselsättning på förläggningarna. Förläggningsverksamheten i stort kommer att behandlas i en aviserad proposition som skall läggas fram för riksdagen. Om jag förstod Claus Zaar rätt talade han på slutet om t.ex. advokater som ett slags kravmaskiner. Det finns ett utredningsförslag som skall försöka komma till rätta med de missförhållanden som finns när det gäller att få en ny ansökan behandlad hos Invandrarverket. Efter det att Utlänningsnämnden har givit avslag söker man både fem, sex, sju och åtta gånger. Det är ett missbruk, och det är helt rätt att advokaterna då kan få ersättning för den hanteringen. Även på det området bereder vi nu ett utredningsförslag som är avsett att läggas fram för riksdagen. Inriktningen är att på bred front stimulera och möjliggöra för människor som kommer hit att komma in i det svenska samhället och försörja sig själva så att de inte hamnar i ett långvarigt socialbidragsberoende som är kostsamt och framför allt inhumant mot de människor som trängs ut ur det svenska samhället.
Herr talman! Jag tackar kulturministern för att hon visat en verklig tillnyktring. Om jag jämför med vad vi diskuterade för ett år sedan tycker jag att det som sist nämndes visar på stora framsteg. Vi ser nu en öppning i en förändrad politik både när det gäller flyktingar och invandrare. Vi skall ha klart för oss att det inte är alltför många som är flyktingar i den egentliga bemärkelsen. Det som har irriterat mig är att det har tagit så himla lång tid att komma fram till detta. Det har tagit så lång tid för vår kulturminister att nå denna insikt. Det hade varit så enkelt som att en natt åka ned till passpolisen i Trelleborg och Ystad, vilket jag själv gjorde, och se hur mottagningen var och få reda på hur det var i verkligheten. Det rörde sig om charterresor, fast det förnekades. Vi har ju resultatet nu, när en stor mängd människor återförvisas efter det att ärendena prövats. Vi ser att vi varit riktigt flata. Vi måste handla med krafttag. Vi har fått förtroende från medborgarna att driva en politik som är bra för dem. Då måste vi också se till att den blir bra, och då får man inte låta sig luras av internationella resebyråer och liknande. Jag fick reda på att de som betalade 300 D-mark för att komma hit fick välja Sverige av det skälet att andra ställen var överkryssade i papperna. De hade att välja mellan Sverige och Finland. Det är typiskt att Sverige och Finland är de länder som har det absolut sämsta ekonomiska läget här i Europa i dag. Det kan väl inte vara en tillfällighet, det heller.
Herr talman! Nu tycker jag att Claus Zaar visar sitt rätta ansikte. Nu påstår han t.o.m., litet inlindat, att det skulle vara de asylsökandes fel att Sverige och Finland har en dålig ekonomi. Detta uppammar till främlingsfientlighet. Claus Zaar vet att detta inte är sanningen. Grunden till den dåliga svenska ekonomin har lagts under de senaste 20 åren. Jag skall inte gå in i en större ekonomisk debatt, men så enkelt skall Claus Zaar inte komma undan. Jag var själv nere i Ystad förra sommaren och tittade på passhanteringen och på två flyktingslussar. Jag är väl medveten om hur det såg ut. Det gjordes också några intervjuer med dem som kom. Några av dem kom från Makedonien. De var hitlurade av profitörer i Makedonien, som lovade folk arbete och bostad i Sverige. Det gjordes mycket stora insatser både från polisens och Invandrarverkets sida för att vända den strömmen, och det lyckades man också med. Dessa människor hade ju inte någon rätt att söka asyl här i Sverige. De var inga flyktingar. En del av den stora ström som kom förra sommaren var just människor från Makedonien. Med gemensamma insatser både från polisens och Invandrarverkets sida lyckades man vända den strömmen, dvs. man direktavvisade dem. Detta gav en signal till Makedonierna om att det inte var någon idé att komma till Sverige. En sådan politik kan man inte kalla flat. Det gjordes däremot en annan bedömning när det kom människor från Kosovo, där situationen var en helt annan. Jag skall inte fördjupa mig i den diskussionen, eftersom detta har diskuterats så många gånger förr. Claus Zaar påstod att det hade skett en tillnyktring sedan förra året. Jag behöver inte någon tillnyktring, och ifall jag skulle behöva det, skulle den inte behöva vara så lång. Sanningen är ju den att frågan om en omläggning av mottagningssystemet för att se till att människor inte hamnar i passivitet och i ett långvarigt socialbidragsberoende inte är något nytt påfund. Vi i Folkpartiet -- och även andra partier -- har under en rad av år i denna kammare, innan vi kom in i regeringen, motionerat om att ett sådant system måste komma till stånd. Det är nu på gång. Vi har färdiga utredningsresultat, som vi just nu behandlar i regeringen. Vi kommer med ett förslag till riksdagen inom en ganska snar tid. Claus Zaar kan naturligtvis stå här och säga att det går för långsamt och att det omedelbart skall ske något. Hur är det med Ny demokratis egen beslutskapacitet? Vi har försökt att sanera ett av socialförsäkringssystemen, nämligen delpensionen. Ny demokrati har i flera år, i varje fall i ett och ett halvt år, hoppat från den ena ståndpunkten till den andra. Man hoppar fram och tillbaka och kan inte ta ställning i en enda delfråga.

Herr talman! Alldeles nyss svepte en kall och isande vind genom kammaren, när jag lyssnade till Claus Zaars inlägg. Jag känner äckel och avsky för den cynism och främlingsfientlighet som Claus Zaar gav uttryck för. Det är beklämmande att en representant för Sveriges riksdag på det sättet odlar fördomar och skapar grogrund för en växande främlingsfientlighet och rasism. Det hedrar Birgit Friggebo att hon, som kulturminister, har tålamod att försöka undervisa Claus Zaar och andra i Ny demokrati om fakta i dessa viktiga och svåra frågor -- tyvärr rönte Birgit Friggebo ingen framgång. Det var ett insinuant angrepp som Berith Eriksson gjorde på Invandrarverkets förra chef Christina Rogestam, även om hennes namn inte nämndes. Den omorganisation av Invandrarverket som hon gjorde var helt i linje med de intentioner som den dåvarande regeringen hade vad gällde Invandrarverkets organisation. Jag tar på mig hela det politiska ansvaret för den omorganisationen. Björnemalm har påpekat. Denna omorganisation innebar en kraftig decentralisering och effektivisering av Invandrarverket. Den var starkt motiverad. För egen del vill jag mena att den genomfördes på ett skickligt sätt, under ledning av Christina Rogestam. Även om det är opportunt att gläfsa på och jaga en avgående generaldirektör, tar jag mig friheten att uppträda till hennes försvar. Det är på sin plats. Det är ju inte lätt att vara invandrarminister. Vi är här i kammaren tre stycken som har prövat på uppgiften. Jag tycker att den nuvarande invandrarministern, Birgit Friggebo, har gjort det onödigt svårt för sig. Flyktingpolitiken rymmer ju många svåra moraliska dilemman. Den är till sin karaktär motsägelsefull, och debatten är starkt polariserad. Folkpartiet, som Birgit Friggebo representerar i regeringen, riktade ju under många år en bitvis mycket aggressiv kritik mot den tidigare socialdemokratiska flyktingpolitiken. Detta skapade intryck av att det, med en annan politik, ledd av Folkpartiet, skulle bli stor generositet och stark humanitet i flyktingpolitiken. Nu visar gärningarna någonting annat. De talar ett annat språk, dvs. om restriktioner, begränsningar och skärpta straffsanktioner. Detta är vad man vid upprepade tillfällen nu läser om, när man följer den flyktingpolitiska debatten. Jag vill kortfattat nämna några exempel. Regeringen inledde med att ge signaler om en kraftfull liberalisering, genom att ta bort det s.k. 13 december-beslutet. Det var en signal om att dörrarna skulle vara mer öppna. Man införde rätt för flyktingar att få arbete under den tid som de vistades här som asylsökande. Detta gav också en signal om en annan sorts liberalisering. Ganska snart kom regeringen underfund med att detta inte skulle hålla. Birgit Friggebo apostroferade tidigare en debattartikel. Hon sade att den inte hade blivit så uppmärksammad. Jag skrev ett svar på den artikeln i DN. Jag noterade att man i den annonserade en massiv utvisning av asylsökande för att visa vad som verkligen gäller i den svenska flyktingpolitiken. Det är inte särskilt humant att först signalera om öppna dörrar för att sedan markera att det faktiskt inte var så. Under många år krävdes det att vi skulle gå längre när det gällde att beakta vistelsetidens betydelse för asylsökande, framför allt för barnen. Vi hade en treterminsregel som innebar att den som hade gått i skola i tre terminer automatiskt skulle få stanna. Men vi kritiserades för att vi inte gick längre och förkortade tiden. Vistelsetiden ansågs betyda mycket för förankringen i det svenska samhället, och en kommande utvisning skulle då uppfattas som brutal. En av Birgit Friggebos första åtgärder var att ta bort treterminsregeln, att avskaffa vistelsetiden som ett kriterium för att få stanna i Sverige. Vi har under senare tid uppmärksammat några hundra asylsökande som i bedrövligt skick och under riskabla förhållanden har kommit vinddrivna över Östersjön. Vad har detta lett till? Jo, till en upprörd diskussion om hur vi tillräckligt hårt skall kunna straffa dem som har hjälpt dessa asylsökande hit, hur vi skall kunna skicka ut patrullbåtar för att hindra dessa människor från att få landfäste i Man har väldigt litet diskuterat flyktingarnas och de asylsökandes faktiska situation och vad som skulle ända om de inte fick komma. Det är det moraliska dilemmat. Jag har ingen omedelbar lösning, men jag upprörs över vinklingen av diskussionen. Det är som om det skulle varit humanitärt mot flyktingarna att de aldrig fått stiga på den där båten -- så att vi hade sluppit se dem här i landet. Carl Bildt var i Kroatien strax före jul och berättade med en viss indignation att flyktingtransporterna till Sverige uppenbarligen är organiserade. Ja, vad trodde man? Trodde man att var och en kan ordna sin egen resa? Självklart finns det någon sorts organisation bakom, men det är inte straffbart. Så till dagens beslut om att sänka flyktingkvoten. Jag måste säga att jag kände en stor besvikelse när jag noterade förslaget från regeringen. Vi har under många år kämpat för att höja flyktingkvoten. Nu sänks den. Man säger att man vill ha en flexiblare och bättre användning av pengarna. Det är klart att vi skall använda pengarna så effektivt som möjligt. Men det är trots allt väldigt många vars problem inte kan lösas på annat sätt än att de får komma hit. Birgit Friggebo säger att det här är det första steget. Då blir jag litet orolig. Vad blir då nästa steg? Man säger att en del av pengarna skall användas till att hjälpa människor där de är. Vi har ju länge tyckt att man skall integrera bistånds och flyktingpolitiken på så sätt att man underlättar förhållandena där flyktingarna är. Om nu detta är det första steget, vad blir då nästa? Är detta kamoflage för att successivt sänka flyktingkvoten? Det allvarligaste i sammanhanget är ju den signal detta ger till vår omvärld. På samma sätt som sänkningen av biståndet gav en signal till många länder -- När Sverige, som är ett föregångsland inom biståndspolitiken, sänker biståndet kan vi också vara mer återhållsamma -- kommer det naturligtvis att verka också i fråga om flyktingpolitiken. För varje dag förvärras flyktingsituationen på många håll i världen -- inte minst i Europa. Birgit Friggebo talade insiktsfullt om -- vilket Maj-Lis Lööw apostroferade -- att tiotals miljoner människor lever kvar i flyktingläger i åratal under vidriga förhållanden. Jag har sett sådana flyktingläger, bl.a. i Hongkong, där människor sitter fast i vidriga förhållanden. Jag befarar att många av dem jag såg då sitter kvar där fortfarande.

Herr talman! Jag är inte alls främlingsfientlig, Georg Andersson. Det är inte det det är fråga om. Det är fråga om att lyfta fram detta till folks medvetande. Alla måste få klart för sig vad vi håller på med, vilken verksamhet det rör sig om och vilken verksamhet det har varit. Siffrorna har gömts, fakta har gömts gång på gång. Vi skall väl inte blunda för affärsverksamheten? Det är alltså invandrarpolitiken jag angriper, inte flyktingpolitiken. Det är två olika saker. När man tar hit invandrare med hjälp av reseverksamhet, handlar det ju om svarta pengar. Om det inte är oroande för en före detta invandrarminister, tycker jag att det är otrevligt. Vi har också hört hur man senare -- efter det att man har varit invandrarminister -- har erkänt att man kanske gjorde fel. Men det talar man om efter tio år. När det exempelvis gällde chilenarnas ankomst till Sverige talade man om vilka felbedömningar man hade gjort -- men det gjorde man efter tio år. Tala i stället om faktasökning.
Herr talman! Claus Zaar säger att han inte är främlingsfientlig. Jag har sällan mött någon som har erkänt att han är främlingsfientlig. Men jag har mött en del som faktiskt är det. Jag uppfattar Claus Zaar som en av dem. Det är gärningarna som vittnar, inte bekännelsen, i det här sammanhanget. Vi har inte gömt fakta. Jag, mina företrädare och min efterträdare har på många sätt försökt att beskriva fakta och förklara den svåra balansgång och det moraliska dilemma man står inför som invandrarminister. Det gäller att stå upp för de utsatta människorna. Man får inte sprida fördomar om dem och skapa ett intryck av att alla är bluffare och skojare, att det bara handlar om svarta pengar, elände och lurendrejeri. Det är den bilden Ny demokrati ger av det hela. De flesta är i trängande behov av skydd på grund av förföljelse och vidriga förhållanden. Tala om det och stå upp till försvar för de människor som har tvingats fly till vårt land! De ville väl inte hit. De ville väl som de flesta människor helst vistas i den miljö där de är uppväxta och i den kulturkrets där de känner sig hemma. Claus Zaar säger att han inte kritiserar flyktingpolitiken utan invandrarpolitiken. Ett inslag i det är ju insinuationen att de som kommer är litet farliga eftersom de har andra religioner med sig. Och de föder för många barn i förhållande till den inkomst de har. Claus Zaar vill reglera nativiteten hos invandrare; vad är det annat än förtäckt rasism? Alla invandrarministrar har nog gjort fel. Men det var inte fel att låta chilenare som var utsatta för Pinochets fruktanvärda förtryck komma hit. I spåret av den flyktingpolitiken kom också en del som inte var i behov av skydd. Vi som hade ansvaret för flyktingpolitiken då fick ta på oss den smärtfulla uppgiften att utvisa många av dessa, och uppträda i debatter med människor runt om i landet som tyckte att vi var inhumana. Men vi försökte visa vad som gäller i flyktingpolitiken. Vi gjorde det efter bästa förmåga; ett och annat fel begicks säkert.

Herr talman! Jag vill först och främst ställa mig bakom Georg Anderssons senaste inlägg. Han talade för många av oss, tror jag. Det handlade väl mindre om vem organisatören var. Liknelsen gällde att pressa en ny organisation på en verksamhet och att det inte fungerade. Georg Andersson kan väl knappast anse att den genomförda omorganisationen fungerar bra. I så fall skulle det ju inte behövas några ytterligare utredningar och någon ytterligare översyn. Har rättssäkerheten blivit bättre? Har vistelsetiderna kortats? Har möjligheten till integreringar ökat för flyktingar som fått uppehållstillstånd? Har omorganisationen förbättrat flyktingmottagningen och invandrarpolitiken? Jag anser inte det.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att omorganisationen var funktionell. Den var riktig. Det var fråga om en decentralisering och en renodling av verksamheten. Det gällde asylmottagningen och flyktingmottagningen i kommunerna. Vi hade prövat olika metoder tidigare och hade skaffat oss en del erfarenheter som var till gagn för oss vid omorganisationen, vilken gjorde stor nytta. Omorganisationen gjordes utifrån de villkor som då gällde. Nu har förutsättningarna förändrats. Man kan säga att det blev en missbedömning, men det är inte så rasande lätt att bedöma utvecklingen. Jag har läst att konsulter redovisar förslag om besparingar hos Invandrarverket. Det talas om att logistiken skall användas. Det handlar alltså om materialflödet i en organisation. Rätt material skall vara på rätt plats vid rätt tid. Det är dock inte så lätt att bestämma hur många asylsökande som skall vara på rätt plats vid rätt tid när det gäller Invandrarverkets organisation. Då får man finna sig i att problem kan uppstå, och man får försöka åtgärda problemen efter bästa förmåga. Omorganisationen genomfördes på ett skickligt sätt av Christina Rogestam, och det skall hon ha all heder av. Därigenom förbättrades möjligheterna att klara problemen då. Jag är förvissad om att vi, om omorganisationen inte hade genomförts, långt tidigare skulle ha haft kaos i flyktingpolitiken.
Herr talman! ''Materialtänkandet'' har funnits länge hos Invandrarverket när det gäller filosofin om beställare och köpare. En föreståndare för en förläggning som drevs av Röda korset har sagt: Hos oss var det helt klart att det, när Röda korset drev förläggningen, var flyktingen som var kund och att vi hade att tillgodose kundens behov och intressen. Men när Invandrarverket tog över fick vi klara besked om att det är skattebetalarna, svenska folket, som är beställare. Då sade den här mannen: I något slags logik blir flyktingen en vara. För hela politiken från Invandrarverkets sida när det gäller olika föreskrifter för förläggningar har nämnda filosofi funnits med i bakgrunden. Det framgår mycket klart när man läser igenom olika föreskrifter.
Herr talman! Jag har en helt annan bild av Invandrarverkets organisation och verksamhet. Jag säger detta i egenskap av tidigare invandrarminister och som engagerad i flyktingpolitiken även därefter. Dessutom är jag kommunalpolitiker i en kommun som har både flyktingförläggning och flyktingmottagning. Jag polemiserar inte ytterligare på den här punkten.

Herr talman! Jag skall inte beröra alla frågor som Georg Andersson tog upp i sitt anförande. Vi har ju haft många diskussioner tidigare på en del av nämnda teman. Två saker vill jag dock kommentera. Den ena är att Georg Andersson säger att det, när det s.k. 13 december-beslutet upphävdes, skulle ha aviserats att det därmed var öppna dörrar för att komma till Sverige. Jag minns att jag, när jag presenterade nämnda beslut för riksdagen, mycket kraftfullt poängterade att det inte var en signal om att det nu var öppna dörrar för att komma till Sverige och få stanna här. Tvärtom poängterade jag att 13 december-beslutet i sig visserligen innebar att en del av den svenska lagstiftningen suspenderades. Å andra sidan hade en bakväg införts. Det sades att om särskilda humanitära skäl fanns, skulle man i alla fall kunna få stanna i Sverige. I sak skulle det betyda att prövningen inte blev särskilt omfattande i de enskilda fallen. Ansvaret, om det nu gavs en signal till omvärlden om att det var öppna dörrar och fritt att komma till Sverige och stanna här, bär de som kritiserade upphävandet av 13 december-beslutet. Viktigt för regeringen var att återställa, så att man inte levde i ett undantagstillstånd suspenderat av den svenska lagstiftningen. Det gällde att normalisera beslutsfattandet med bestämda regler. Inriktningen skulle vara att de människor som har ett skyddsbehov skall få stanna här. I samband därmed upphävde vi den s.k. vistelsetidspraxisen. Den innebar att den asylsökande som lyckades stanna kvar i Sverige en viss tid mer eller mindre skulle ha rätt att stanna här. Detta var en signal om att den som kom hit och som lyckades hålla sig kvar här -- eller om det var mycket lång kö när det gällde bedömningen vid tillståndsgivningen -- hade rätt att vara här. Jag tror att vistelsetidspraxisen litet grand gav upphov till diskussionen om ekonomiska flyktingar och andra som kommit hit och som får stanna här. Delvis hade man rätt. Lyckades människor vara här en viss tid, fick de ju stanna. Det var angeläget för oss i regeringen att se till att beslutsfattandet riktades in på de människor som har behov av skydd just för att få respekt för flyktingpolitiken. Naturligtvis instämmer jag i det som Georg Andersson säger när det gäller flykting och invandrarpolitiken, nämligen att man ofta ställs inför många dilemman. Dels skall man ju vara generös, dels skall det finnas en fasthet. Det innebär, som Georg Andersson har skrivit i en artikel, att flyktingpolitiken kan uppfattas som inhuman därför att man ibland måste säga nej. Ett dilemma är det som Georg Andersson tog upp när det gäller politiken visavi öststaterna. Varje gång jag yttrar mig i de här frågorna understryker jag att det inte är fel att hjälpa människor som behöver skydd och som är på flykt. Tvärtom är det en heroisk insats. Däremot är det ingen heroisk insats om man utnyttjar människor för egen vinnings skull eller utsätter människor för livsfara. Det faktum att en del har utnyttjat smugglare som tar betalt innebär å andra sidan inte att den som väl är i Sverige inte har rätt att få sin sak prövad. Ny demokrati har ett förslag om att den som kommer hit med hjälp av smugglare, omedelbart skall kastas ut, även om vederbörande är flykting. Men så kan man inte hantera enskilda människor. En sådan här diskussion med uttalanden om å ena sidan och å andra sidan -- man skall vara human, men det skall vara fasthet gentemot dem som utnyttjar människor -- är inte så lätt att föra i den brusande offentliga debatten. Det blir överdrifter. En del utnyttjar situationen och säger: Ut med pansarbåtarna och skjut dem bara! Andra säger: Den som har kommit hit, stigit i land här, skall få stanna. De fallen skall inte prövas. Det här är enkla ståndpunkter. Men så enkelt är det inte i verkligheten. Som privatperson kan man ha nämnda uppfattning. Men staten kan inte reglera lagstiftningen efter sådana förenklingar. Vad regeringen nu är inriktad på är en skärpning av lagstiftningen vad avser dem som utnyttjar olyckliga människors situation och som riskerar dessa människors liv. Två smuggelbåtar var ju i ett sådant skick att de inte kunde återvända. De kunde inte gå ut igen efter det att de nått den svenska kusten. Vad skulle ha hänt de hundratals människorna ombord om båtarna hade sprungit läck eller gått på grund ute på Östersjön? Vad hade vi då fått för diskussion här i Sverige? En annan viktig uppgift är att stödja de baltiska staterna och Ryssland i deras strävan att nu träda in i det internationella samfundet och bli respekterade som deltagare med rättighetslagstiftningar av olika slag. Där har vi i Sverige en viktig uppgift. Vi gör det inte för att lasta över problem på de här länderna utan för att hjälpa dem att bygga upp en rättsstat. Det är enligt deras eget önskemål som vi hjälper dem med gränskontroll, med undervisning i visering, med anskaffande av invandrarmyndigheter, asyllagstiftning och utlänningslagstiftning och så småningom med tillträde till olika internationella kommissioner.
Herr talman! Birgit Friggebo för en litet märklig diskussion beträffande 13 december-beslutet, dvs. att det är de som kritiserade upphävandet av beslutet som är skyldiga till den signal som gavs. Nog var det väl så att de som kritiserade att 13 december-beslutet infördes var Folkpartiet, bland många andra. När sedan beslutet upphävdes markerade man därmed att det nu är en liberalisering som sker. Låt vara att Birgit Friggebo gjorde klart att upphävandet inte innebar någon markant förändring. Men om Birgit Friggebo hade varit intresserad av att lyssna till gjorda erfarenheter hade hon i förväg kunnat få veta att det inte är muntliga markeringar som betyder något. Det är det faktiska beslutet och den signal som det sänder ut över världen som betyder något när det gäller i vilken utsträckning som asylinvandring stimuleras och därmed ökar. Praxis när det gäller vistelsetid kan man ha olika meningar om. Under min tid som invandrarminister hade jag många debatter i den frågan. Jag tyckte att betydelsen av vistelsetiden i Sverige överdrevs från många håll. Bl.a. var Folkpartiet bland dem som allra ivrigaste menade att praxisen när det gäller vistelsetiden borde förändras. När sedan Birgit Friggebo kom till makten gjorde hon tvärtom. Hon tog helt enkelt bort kriteriet vistelsetid och sade att det inte betyder någonting, utan att det enbart är skyddsbehovet som har någon betydelse. Det är det som jag kritiserar. Jag uppskattar däremot Birgit Friggebos analys och nyanserade resonemang när det gäller smugglarverksamheten. Jag har ibland funderat över hur den svenska reaktionen skulle ha blivit om båtarna, som fört de hundratals kurderna till den svenska kusten, hade varit goda, om skepparna hade varit heroiska och inte tagit hutlöst betalt. Det hade då inte på något sätt varit straffbart. Vilken reaktion hade det då blivit? Där kommer det moraliska dilemmat till uttryck. I botten skönjer man ändå hos många debattörer en strävan att i första hand se till att asylsökande inte kommer till Sverige alls, att vi -- rakt uttryckt -- slipper se dem här. Sedan kan vi slå oss för vårt bröst och tycka att vi är bussiga som ger en slant till Baltikum, därför att flyktingarna skall tas om hand där.

Herr talman! Det var 1989 som 13 decemberbeslutet infördes, och det upphävdes 1991. I dag har vi år 1993. Jag tror att en del människor ibland blir trötta på oss politiker som väldigt ofta ältar det som hände långt tillbaka i tiden. Låt mig bara konstatera följande när det gäller bakgrunden till Georg Anderssons uttalande om att här i Sverige skulle vara öppna dörrar. Det är litet lustigt att upphävandet av 13 december-beslutet uppfattas så olika i olika delar av världen. Sanningen är ju den, att antalet asylsökande som söker sig till Sverige stadigt minskar från samtliga de länder som tidigare traditionellt har Jugoslavien är undantaget. Vad kan det bero på? Naturligtvis beror det på den situation som råder i Jugoslavien och i de andra länderna. Det sker förändringar. Vi lever ju inte i en oföränderlig värld, utan det sker förändringar och förbättringar i en del länder. Det är vad vi nu kan notera, därför minskar tillströmningen av flyktingar. Det visar att grunden till att människor över huvud taget kommer hit är situationen i resp. länder.
Herr talman! Det är brist på logik, Birgit Friggebo. Jag tog 13 december-beslutet som ett exempel i raden av motsägelsefulla inslag i Folkpartiets flyktingpolitik. Om det är så att det nu, efter den stora boom som varit under ett par års tid, kommer färre asylsökande, kan det möjligen bero på att man nu fått klart för sig att den liberalisering som annonserades av den nya regeringen inte var någon liberalisering. Det kan bero på att man har fått klart för sig att det nu handlar om skärpningar, med ökade restriktioner. I raden av dessa restriktioner sänks nu också flyktingkvoten. Det gjorde mig allra mest upprörd. Det som man, när man varit ute och diskuterat flyktingpolitik, fått förståelse för även bland kritiker är just när det gäller de s.k. kvotflyktingarna. Dem skall vi ta hand om, har man tyckt. När jag har beskrivit läget för flyktingar i flyktingläger i Hongkong och i andra flyktingläger som jag besökt, när jag har sagt att här sitter de fast i åratal -- precis som Birgit Friggebo sade -- och ingen vill ta hand om dem, har man på de möten som jag har varit sagt att man förstår att sådana flyktingar tas emot. Man vet att dessa människor är ''riktiga'' flyktingar, har man sagt. Om man nu sänder signalen att man även i det avseendet sänker ambitionerna kan jag självfallet förstå att man t.o.m. i Folkpartiets egen tidning Nu kan läsa en debattartikel med rubriken ''Folkpartiets flyktingpolitik -- Det stora hyckleriet.'' Jag vet att det finns kritiker mot invandrarministrar i deras egna partier, så jag tar inte detta som något uttryck för någon allmän kritik. Men så här inleds artikeln. ''Är det inte nu åter dags att i en intern debatt på ett sakligt, nyanserat och ärligt sätt ta upp frågan: Hur blev det med flyktingpolitiken, som vi vid valet gjorde till en av våra kärnfrågor? Vi är många liberaler ute på fältet som dagligen frågar oss vart humaniteten i flyktingpolitiken tog vägen.'' Så skrivs det i Folkpartiets egen tidning Nu. Det är väl ändå ett uttryck för att man upplever, också på det hållet, att det har förekommit litet för många dubbla budskap.

Herr talman! Det är kanske dags att Socialdemokraterna bestämmer sig för vilken inriktning som man skall ha på debatten. Maud Björnemalm tog tidigare upp frågan om visumfrågor för att hindra människor från att över huvud taget söka sig hit från ett område där det förekom trakasserier mot människor och risk för hårda straff för krigsvägrare och liknande. Sådant tal brukar Ny demokrati instämma i. Ny demokrati säger att regeringen är alldeles för generös och att det kommer alldeles för många personer hit. Nu tar Georg Andersson upp den andra aspekten och säger att flyktingpolitiken är alldeles för inhuman och att den liberala flyktingpolitiken är alldeles för ogenerös på det sätt som den bedrivs. Det innebär att Socialdemokraterna nu deltar i det som Georg Andersson har beklagat, nämligen den här polariseringen av debatten, där man å ena sidan försöker beskriva det hela alldeles för inhumant, förskräckligt och åtstramat och å andra sidan försöker beskriva det hela alldeles för generöst, med för många människor som kan få komma hit för att stanna i vårt land.

Herr talman! Vi har i debatten i dag hört mycket om flyktingpolitik men mindre om invandrarpolitik. Det är begripligt, därför att Sverige saknar faktiskt en invandrarpolitik. Det är totalt stopp för andra än flyktingar eller asylsökande att komma till Sverige. Däremot har det inte, åtminstone inte i den del av debatten som jag har följt, sagts nästan någonting om det som alla borde vara överens om, nämligen att de som kommer till Sverige, oavsett i vilket skick och på vilket sätt, skall behandlas mänskligt. Människor skall inte diskrimineras på grund av ras. Detta med ras är knepigt; den som är född på södra halvklotet har i de flesta fall mörkare hy och mörkare hår, och den som är född på norra halvklotet har ljusare hy och ljusare hår. Alla skall behandlas lika, och ingen skall diskrimineras på grund av religion, ras, hudfärg eller kultur. Herr talman! Jag skulle vilja ställa två frågor, en till Maj-Lis Lööw pratade om invandrarpolitik och nämnde att invandrare har svårare att få jobb, men hon sade inte vilken åtgärd hon ville vidta för att förändra situationen. Skall invandrare få förtur vad gäller arbeten i Sverige? Det var bra att hon tog upp det problemet, men det skulle vara intressant att höra vilken lösning hon själv har. Georg Andersson försvarar med emfas 1989 års beslut, som jag tycker är bra. Att han samtidigt säger att de flesta som kommer hit är i trängande behov av skydd rimmar illa med det han säger senare. Demokrati innebär att vi som sitter här i riksdagen är valda som representanter för svenska folket, att vi i bästa och görligaste mån skall vara deras företrädare och föra fram deras åsikter. Ibland tvingas vi gå emot dem. Vi kan t.ex. inom vissa områden införa lagar och regler som en folkmajoritet i det enskilda fallet tycker är fel, men vi måste göra det därför att vi ser det stora sammanhanget. Flyktingpolitiken är ett gravt angrepp på den stora folkmajoriteten. Det går alltså inte att finna en majoritet bland svenska folket som står upp för den flyktingpolitik som förs i dag, utan det är en liten minoritet som försvarar den. Varför har det blivit så här? Svaret är helt klart, och det är att beklaga. Ett i regeringen ingående parti har tillåtits dominera flyktingpolitiken. Jag kritiserar inte detta, därför att regeringen är en koalition. Om det är mer än ett parti i en regering handlar det om ett givande och tagande. Man har ansett att Folkpartiets uppfattning skall få dominera i den här frågan. Jag kommer inte att i denna kammare rösta mot utskottets hemställan. Även om jag inte i alla delar kan ställa mig bakom betänkandet är jag så pass ärlig mot majoriteten i mitt eget parti att jag accepterar demokratins spelregler. Inom parentes sagt tycker jag också illa om dem, både i mitt parti och i andra partier, som alltid begär att få rösta med motståndarna på sina egna motioner i enskilda fall -- det kan gälla en järnväg eller en vägstump där de själva bor. Vi måste se uppdraget som nationellt och acceptera de beslut som en partigrupp, inte en partiledning, har kommit fram till efter en lång debatt. Det har trots allt skett förbättringar, framför allt när det gäller den svenska asylpolitiken. Jag skall inte nämna något namn, men 1988 bedrev en stor tidning i fyrstadskretsen en kampanj mot en ledamot. Man bad att väljarna skulle stryka hans namn på valsedeln därför att han hade vissa synpunkter på asylpolitiken som inte passade just den tidningen och dess ledarredaktion. Jag skall inte berätta hur det gick, men jag kan säga att det inte gick bra för tidningen. I dag är debattklimatet bättre, trots att det ibland förekommer övertramp. Jag skall nämna ett exempel. För ett och ett halvt år sedan var man i TV programmet Barnjournalen mycket förgrymmad över resultatet av en enkät bland Sveriges sjundeklassare. De var kritiska -- baserat på den information som de hade erhållit -- mot Sveriges flyktingpolitik. Barnjournalens redaktion skulle då reda upp situationen, och man visade i TV staplar över hur många som sökte asyl i Sverige och i dåvarande Västtyskland. Det var inte det som var intressant, men det berättade man aldrig i Barnjournalen. Det som var intressant var hur många som fick asyl. Den siffran var inte till fördel för svensk asylpolitik, men det dolde man omsorgsfullt. Det var, herr talman, en dålig form av journalistik. Det här är ett allvarligt ämne, och man skall inte svära i kyrkan. Men jag måste säga att det finns en person i Sverige som i dag har fått om inte full så i alla fall någon upprättelse. Det är en viss herr Olsson i Sjöbo. Sådana farhågor som han hade för fem år sedan återfinns nu i betänkandet. Det handlar om att man skall hjälpa folk på platsen. Människor skall ta seden dit de kommer. Man skall inte pracka på andra en utländsk kultur. Det kan finnas -- vilket även statsrådet själv har sagt -- en viss kriminalitet bland de grupper som har sökt asyl här i Sverige. En annan sak som är ledsam är att pressen tar fram ''läskiga'' fall, dels för att öka antalet lösnummerköpare, dels för att skapa en tillfällig opinionsstorm. Det ärende som jag nu skall ta upp har nämnts i debatten av Berith Eriksson, och det gäller en treåring som skulle avvisas. Han blev inte avvisad, därför att det inte fanns någon känd vårdnadshavare. Den kvinna som påstod att hon var mamma till pojken försvann samma dag som hon fick reda på att hon inte skulle få stanna kvar i Sverige. Hon lämnade pojken vind för våg. Pappan är utvisad från Sverige på grund av avancerad kriminalitet. Därför kommer den här pojken aldrig att avvisas. Man borde berätta sanningen fullt ut. Vad skall vi då göra i stället? Jo, vi bör bedriva en flyktingpolitik som innebär att vi ger signaler till omvärlden, framför allt till de länder från vilka folk kan tänkas vara intresserade av att flytta, om att Sverige i huvudsak bara skall bevilja asyl åt dem som kan definieras som flyktingar baserat på Genèvekonventionens definition. Det är en politik som vi inte behöver skämmas för i något land i Europa. Tvärtom kan vi säga att vi är européer. Vi skall också i större omfattning se till dels naturligtvis att konflikter inte uppstår, dels att om de ändå gör det hjälpa folk så nära deras hemmiljö som möjligt. Man får på det viset bättre utbyte av de resurser som man sätter in. Jag tror inte, herr talman, att det skulle uppfattas som orättvist. Är det någonting som är orättvist är det den asylpolitik som vi bedriver i Sverige i dag. Av de pengar som vi använde för att hjälpa flyktingar användes för något år sedan 75 % utomlands och 25 % i Sverige. I dag är förhållandet det motsatta. Jag skall, herr talman, sluta med att ta ett exempel från en debatt som är något år gammal men som ändå är mycket aktuell. Det var en stor flyktingkonferens nere i Malmö, och en representant för Kenya, som har ett stort antal flyktingar, var oerhört irriterad över den svenska flyktingpolitiken. Ni tar emot ett litet antal flyktingar i förhållande till vad vi gör, sade han, men det kostar så oerhört mycket pengar. Hade vi i stället fått bara en del av de pengarna hade vi nere i Kenya kunnat hjälpa ytterligare hundratusentals och åter hundratusentals flyktingar till en någorlunda dräglig tillvaro.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta något mer i den här debatten, men eftersom jag blev direkt tillfrågad av Sten Andersson i Malmö om vad jag menade med ett tidigare inlägg skall jag be att ändå få göra en kommentar. Jag är mycket bekymrad över hur arbetsmarknadssituationen ser ur för de senast anlända flyktingarna, som har fått uppehållstillstånd här. Det rättar vi naturligtvis inte till med invandrarpolitiken, utan det är ju ett resultat av att vi i dag har en situation på arbetsmarknaden som vi inte har upplevt sedan 1930-talet. Vi har i dag också en högerpolitik som driver fram klyftor i det svenska samhället. Det finns därför anledning för oss här i kammaren att dela invandrarministerns oro för att den här gruppen människor kommer att marginaliseras. Jag har hört Sten Andersson tala om de här frågorna tillräckligt mycket här i kammaren för att förstå att även Sten Andersson tycker att det viktigaste för de människor som har kommit till oss är att de kan försörja sig själva, att de inte skall ligga samhället till last. Det faktum att vi kan visa att de bidrar till produktionen, att de får jobb, att de kan försörja sig, att de inte behöver leva på bidrag förhindrar främlingsfientlighet och rasism. Det tror jag att vi är överens om. Då borde det också bekymra Sten Andersson mycket att det ser ut som det gör på arbetsmarknaden i dag för de här invandrarna. Nu är det vid denna sena tidpunkt i debatten inte läge för att utreda det här, om debatten inte har handlat om detta tidigare i dag, men jag kan lova Sten Andersson att vi senare kan få tillfälle att mötas omkring de här frågorna i en interpellationsdebatt -- det här kommer vi nämligen att få anledning att diskutera mycket framöver.
Herr talman! Jag ställde min fråga till Maj-Lis Lööw därför att hon tog upp ett problem som är välkänt för många människor: Det är i dag problem för sent anlända invandrare att få jobb och skapa sig en egen försörjning. Men vad jag efterlyste var en tillstymmelse till förslag om hur vi skall lösa det här problemet. Jag är medveten om att det är mycket svårt, men jag är tacksam för alla goda ansatser. Till sist, herr talman! Om det inte är fel på mina öron sade Maj-Lis Lööw någonting om högerpolitiken. Jag har en enkel men god uppfostran. Jag skall därför inte tala om vad som är grunden till dagens problem när det gäller våra pengar.

Herr talman! Vi har ju hört en del saker angående flyktingpolitiken. Vad jag kommer att kritisera i mitt anförande är den i mina ögon ruskigt inhumana flyktingpolitik som Sverige har bedrivit de senaste sex sju åren. Jag tycker att det är beklämmande att vi inte talar om humanitet rakt över. Vad menar jag då med talet om inhuman flyktingpolitik? Jo, vi tar hit folk från när och fjärran och sätter dem i flyktingslussar och flyktingförläggningar i flera år innan deras asylärende är avgjort. Ta t.ex. kosovoalbanerna. 30 000--40 000 kosovoalbaner lurade vi i princip hit till Sverige: Kom hit, här finns mat, kläder, arbete, välfärd! Men hör och häpna! De här människorna levde under i våra ögon extremt fattiga förhållanden. Men de hade ändå någonstans ett skjul att bo i eller ett tak att bo under och mat för dagen. Så blir de lurade hit till Sverige och blir satta i de här förläggningarna, och sedan skickar vi tillbaka 97 % av dem. Då måste jag ställa frågan: Vad skickar vi tillbaka dem till? Svaret är förbaskat enkelt: Vi skickar dem tillbaka till ingenting. Det lilla de hade har vi snott från dem. Och det kallar vi för humanitet! Jag kan inte svälja sådant. Och vad gör vi med dem som får asyl här i Sverige? Jo, vi kommer att placera de människorna i getton, sanna mina ord! Titta på Rosengård i Malmö! Ta Skövde t.ex.! Där har vi ett ställe som heter Ryd. I Stockholm har vi Rinkeby. Vi kommer att få sådana områden här i Sverige med en helt ny kategori av människor, som inte kommer att integreras i vårt samhälle. De talar dålig svenska, de kommer inte in i samhället, de får inga arbeten -- de lever på bostadsbidrag och socialbidrag. Tänk er själv om ni skulle fly från Sverige -- låt oss säga till Amerika; ni får ingen utbildning i engelska, ni kan inte språket riktigt, och så säger man: Var så god och börja i Harlem! Jag frågar bara: Är det humant? Jag kallar inte sådant humanitet. Jag tycker att det är bedrövligt. Samtliga politiker som jag har talat med på lokal nivå -- de representerar alla partier -- säger att detta är en ekonomisk bomb. Vi kommer att lägga ut så mycket pengar på detta att det är otroligt. Tänk er själva, ni här i kammaren och på läktaren, så mycket folk ute i världen som vi skulle kunna hjälpa om vi satte in de pengarna på rätt ställe. Det är otroligt att vi diskuterar det. Sedan har vi den tredje aspekten. Vad var det för somalier som kom hit för fyra fem år sedan? Jo, de har med våra mått mätt skitdålig utbildning, men i somaliska ögon har de hög akademisk utbildning. Det var de som hade råd att sticka från Somalia. De kommer hit till Sverige, och vad gör vi med dem? Jo, vi sätter dem i våra förträffliga Rinkeby och Rosengård i Malmö. Där sätter vi den här klicken av människor, som verkligen behövs i Somalia när vi skall utveckla tredje världen. Snacka om humanitet! Jag, Peter Kling här i kammaren, kan i varje fall inte ställa upp på en sådan flyktingpolitik. Jag tror att jag har med mig hela Ny demokrati på detta. Vi ser även på de humanitära aspekterna.

Herr talman! Jag har under dagen följt hela den här debatten. Jag har gjort det inte minst därför att jag tycker att det är av stor vikt att vi så noga som möjligt sätter oss in i dessa frågor och i hur debatten går. Tyvärr har det väl inte kommit fram så många nya aspekter. Det har varit en repetition av debatter som man har hört alltför många gånger tidigare. Det finns kanske anledning att inte byta invandrarminister alltför ofta. Ju oftare man byter invandrarminister, desto mera kommer ministern att vara här i kammaren och tala om sitt eget fögderi och om hur det var en gång i tiden. Det blir ganska tröttsamt i längden. Det gäller nu faktiskt att försöka se framåt och att försöka se hur man skall kunna lösa frågorna. Vi måste alla idka en grundlig självkritik. I dagens läge går det inte heller att sitta och vänta på utredningar. Det är brådskande och fordras att vi vidtar åtgärder snabbt. Jag instämmer gärna med dem som har talat om sysselsättningsfrågan. Det är helt avgörande dels vad vi kan göra för hela landets befolkning, dels vilka särskilda åtgärder vi kan vidta när det gäller invandrare och flyktingar. Jag vill peka på att det redan finns utredningsmaterial. Det finns utredningsmaterial som också är gångbart och användbart i dag. Det gäller bl.a. material som presenterades av Invandrarpolitiska kommittén, där det låg god expertis bakom. Jag kan inte gå in på detaljer, men det finns all anledning att uppmärksamma materialet. Det är naturligtvis en av de viktigaste frågorna. Ny demokrati kritiserade invandrar och flyktingpolitiken för att den är inhuman. I grunden eftersträvar dock inte Ny demokrati en human och generös invandrar och flyktingpolitik. Man använder bara argumentet som ett slagträ för att kunna åstadkomma ett stopp eller en begränsning av invandringen. Jag vill i det här sammanhanget nämna att situationen i Europa är sådan att det förra året rörde sig om 700 000 asylsökande. Det betyder att det finns ytterligare flera miljoner människor som inte har kunnat söka asyl. Dessa människor finns framför allt i det forna Jugoslavien men också i andra länder och är flyktingar i sitt eget land. En engelsk forskare har sagt att de flesta flyktingar som har blivit avvisade och utvisade stannar kvar och återvänder inte till sina hemländer. I de länder där man har den hårdaste och mest restriktiva invandrar och flyktingpolitiken har man den största andelen människor som lever under jorden som flyktingar. Ingenting är värre än att leva illegalt i ett land. Det betyder att man är paria i det samhället. Ingenting är heller värre för ursprungsbefolkningen. Det leder till helt olidliga konkurrensförhållanden när det gäller arbete osv. Människor som illegalt vistas i ett land arbetar svart, bor svart och lever svart. Vi skulle få en sådan situation om man skulle kunna driva Ny demokratis politik eller extrem högerpolitik. Den situationen finns i åtskilliga länder. Dessa frågor är nu mycket aktuella inom de internationella organen. I Europarådet ställs det nu bestämda krav på de europeiska länderna på en ny ansvarsfördelning och ett nytt ansvarstagande. Europarådet har vänt sig till samtliga regeringar med en begäran om att man skall göra en kraftsamling. Jag tog del av detta vid det senaste sammanträdet. Många av länderna i Europa har svarat och lämnat besked. Men den svenska regeringen har av någon anledning ännu inte lämnat svar på denna framställning om att man skall göra en europeisk kraftsamling. Det är något av de viktigaste. Jag vill också instämma med dem som har sagt att flyktingkvoten inte är huvudfrågan, men det är en icke oviktig fråga. Jag stöder därför dem som har ställt krav på att flyktingkvoten skall höjas.

Herr talman! Ur Peter Klings anförande lyckades jag vaska fram tre tankar. För det första är det fel att vi skickar tillbaka folk som kommer hit utan tillräckliga asylskäl. För det andra är det fel att andra, med bättre skäl, får stanna. För det tredje skall vi för, i detta fall, Somalias skull låta bli att ta emot dem som flyr därför att de inte kan bo kvar i landet. Jag förstår mycket väl att Peter Kling smet ut ur kammaren för att slippa ta en debatt om denna egenartade logik. Claus Zaar, som jag såg här nyss, sade för en tid sedan här i kammaren att Sverige och Finland har så dålig ekonomi på grund av att man tar emot flyktingar -- han antydde åtminstone detta. Nu är det så att Finland nästan inte tar emot några flyktingar alls. Om man skall använda flyktingmottagandet som argument när man resonerar om länders ekonomi borde slutsatsen i det fallet snarast bli den motsatta. Se upp med argumenten Claus Zaar! De kan sparkas tillbaka. Jag begärde egentligen ordet av ett helt annat skäl, nämligen för att något kommentera den motion som jag har skrivit om förtroendeläkarnas alltmer omdiskuterade roll i den svenska asylpolitiken. Min första avsikt var att yrka bifall till motionen. Utskottets yttrande innehåller egentligen bara ett referat och bemöter på intet sätt de mycket allvarliga förhållanden som finns i förtroendeläkarsystemet som jag och många andra har pekat på i andra sammanhang. Nu har jag förstått att invandrarministern under debatten har öppnat möjligheten för den utredning som skall tillsättas att ta upp även denna fråga. Det tycker jag är utmärkt. En rimlig slutsats, om detta utreds, är naturligtvis att förtroendeläkarna inte skall ha Invandrarverket som huvudman, eftersom deras opartiskhet i så fall kan ifrågasättas. En annan slutsats bör också vara att förtroendeläkarna åtminstone skall träffa de flyktingar de yttrar sig om. Det medför att de då kan granskas av Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämd, vilket inte är möjligt i dag. Slutligen vill jag, om man får lämna tips till utskott där man inte själv sitter, föreslå att det skall ordnas en offentlig hearing om förtroendeläkarnas roll i den svenska flyktingpolitiken.

Herr talman! Jag gör nu ett mycket spontant inhopp i debatten. Anledningen är Hans Göran Francks yttrande i kammaren om att Ny demokratis inställning till flyktingpolitiken inte skulle grunda sig på humanitet utan utgöra något slags förtäckt främlingsfientlighet. Även om orden inte föll så, uppfattade jag andemeningen på det viset. Det vill jag protestera mot. Ny demokratis inställning till dessa frågor bygger på de erfarenheter som många av oss har förvärvat på olika sätt. För min egen del har jag som polis i Luleå och i övriga Norrbotten haft mycket kontakt med invandrarbyrån i Luleå. Jag har många vänner som är iranier, chilenare och irakier. De har berättat om hur många människor har kommit till Sverige och hamnat på flyktingförläggningen i Svappavaara. Därefter går de på PBU, för de har psykiska problem. De är alkoholister och narkotikamissbrukare. De säger själva att den politik som vi för och det sätt varpå vi handskas med dessa invandrare inte är humant på något vis. Det är bl.a. detta som vi tycker är fel i flyktingpolitiken. Vi skall inte ta in fler än vad vi kan ta hand om på ett humant sätt. Jag träffar många av dessa mina vänner på helgerna. De säger varje gång att det har varit fel. Det är bl.a. detta som vi i Ny demokrati protesterar emot. Den flyktingpolitik som bedrivs är inte human för dem som kommer innanför landets gränser. Hans Göran Franck skall inte insinuera att det är något slags förtäckt främlingsfientlighet eller något annat. Jag kan ha missuppfattat, men jag uppfattade att det var andemeningen i Hans Göran
Herr talman! Det är olika tungor inom Ny demokrati. Det har vi som har suttit och lyssnat på debatten kunnat höra. Nu kom en ny variant på vad Ny demokrati vill i den här saken. Men det avgörande är att Ny demokrati inte har några förslag i det här betänkandet som skulle leda till en humanisering av flyktingpolitiken eller till en generös flyktingpolitik. Det tycker jag är det viktigaste besked som går att ge till Ny demokrati i denna debatt.
Herr talman! Bäste Hans Göran Franck: Detta är ingen ny variant utan bygger på de erfarenheter som jag och många andra också har. Hans Göran Franck säger att vi inte har någon politik. Vi sade från början att vi helt enkelt skulle stänga gränserna. Nu missuppfattade många detta, eller kanske uttryckte vederbörande det så att vi skulle stänga gränserna för alla. Men vi skall naturligtvis ta emot de flyktingar som vi skall ta emot enligt FN:s flyktingkonvention. Men när vi sade att vi skulle stänga gränserna för kosovoalbaner sommaren 1992, hade Invandrarverkets dåvarande chef Rogestam sagt ifrån till regeringen, och man gjorde ingenting. Det kostade väldigt mycket pengar. Det är sådana kostnader och sådana onödiga saker som har gjort att vi har fått en debatt ute i samhället och att folk knyter händerna i fickorna. Den flyktingpolitik som har bedrivits underblåser främlingsfientligheten. Vi har sagt att man skall stoppa medan tid finns. Nu håller man på att successivt ändra det hela.

Herr talman! De politiska och ekonomiska förändringarna i Central och Östeuropa från ett auktoritärt politiskt samhällssystem med kommandoekonomi till demokrati och marknadsekonomi fordrar mycket stora ansträngningar och är en tidskrävande och komplicerad process. Dess värre visar det sig att okunnigheten om demokratins villkor och arbetssätt samt om marknadsekonomins spelregler och begränsningar kräver ett betydande internationellt stöd för att kunna avhjälpas. Den svenska regeringens Östeuropapolitik har stora brister. Efter mer än halva regeringsperioden kan man konstatera att den borgerliga regeringen inte har lyckats presentera ett program för samarbete med Central och Östeuropa. Regeringen har inte avlämnat någon proposition, skrivelse eller annat dokument. Av löftet om 1 miljard kronor per år i bistånd återstår i år 640 miljoner kronor för nya insatser. Regeringen har valt en hanteringsordning, där projektförslag från angelägna svenska samarbetspartner har samlats på hög. Utan mål och utan strategi kan man inte på ett rimligt sätt göra de svåra prioriteringar som bristen på resurser tvingar fram. När vi i fjol i utrikesutskottet behandlade frågan om Östeuropabiståndet blev det uppenbart att regeringens inställning var ohållbar. Då gick utskottsmajoriteten motvilligt med på att bygga vidare på den myndighetsordning som den socialdemokratiska regeringen hade lagt grunden för. Men det var bara ett halvt steg. Något långsiktigt mandat gavs inte. Man kan naturligtvis göra olika prioriteringar mellan anslagen, men utan klara mandat kan de berörda myndigheterna inte arbeta offensivt. Det är en uppgift för riksdagen och regeringen att ge dessa riktlinjer. Myndigheterna skall sedan bära det fulla ansvaret för utförandet. I dag råder oklara ansvarsförhållanden, tydligen också inom regeringen. Vi tycker att det finns all anledning att man nu går igenom formerna för Östeuropasamarbetet och ger detta samarbete en ny inriktning. Vi ser ju tydligt att volymen inte är tillräcklig för uppgifterna och att formerna inte är tillräckligt utvecklade. I den socialdemokratiska partimotionen har vi begärt en noggrann redovisning av hur man hittills har utnyttjat de biståndsmedel som har avsatts för Östeuropasamarbetet. Vi har också rest krav på att en ny östpolitik skulle formuleras. Utskottsmajoriteten har avvisat dessa rimliga krav. Och i betänkandet kan man läsa att utskottet noterar att det i propositionen föreslås en utvärdering av insatserna genom folkrörelser och enskilda organisationer. En mer grundläggande översyn av vårt samarbete med Central och Östeuropa och dess organisation är enligt utskottets uppfattning påkallad. Detta är otillräckligt. Det är inget tillkännagivande till regeringen. Men det är naturligtvis ändå ett steg på rätt väg. Jag vill be utrikesutskottets ordförande Daniel Tarschys om litet närmare besked om hur man tänker sig att en sådan översyn skulle kunna gå till och vilka funderingar som finns om hur man vill hantera de slutsatser som kan komma fram vid en sådan översyn. Det kan hända att det bakom detta påkallande döljer sig precis det som jag har begärt, nämligen att man skall formulera en ny östpolitik. När det gäller medelsfördelningen mellan olika ändamål, vill vi göra en omprioritering i förhållande till regeringens förslag. BITS s.k. tekniska samarbete, som handlar om experthjälp, studier, utbildning och liknande insatser, är den centrala formen för kunskapsutvecklande och kapacitetshöjande insatser på i stort sett alla områden. Det är därför viktigt att anslaget via BITS är väl tilltaget och att BITS får långsiktiga planeringsramar. Vi vill höja anslaget till BITS till totalt 250 miljoner kronor. Vi vill också att BITS ges mandat att utfästa insatser för tre gånger det beloppet. Folkrörelsesamarbetet har utvecklats mycket fort. Kontakterna mellan enskilda organisationer är av stor betydelse för demokratins framväxt. Samarbetet bör i än högre grad inriktas på att stärka demokratin. Vi anser därför att SIDA skall få ytterligare medel för detta samarbete och föreslår ett belopp på totalt 50 miljoner kronor. Svenska institutet har ett synnerligen värdefullt program för gäststipendier, forskningssamarbete och kulturutbyte. I regeringens förslag till stor ökning av Svenska institutets anslag ingår ett kostnadskrävande förslag om en handelshögskola i Riga. Vi tycker att man måste ifrågasätta om projektet, som det nu ser ut, verkligen hör hemma hos Svenska institutet. Nu vet vi egentligen inte så mycket om detta projekt. I propositionen finns det nämligen bara en enda rad där behovet av denna högskola nämns. Men på omvägar har vi fått veta att detta är fråga om ett mycket långsiktigt och också kostnadskrävande åtagande och att det t.o.m. skulle läggas fram en särskild proposition i frågan. Det har vi inte sett något av. Jag anser att detta projekt är ett exempel på att den hanteringsordning som regeringen tillämpar när det gäller Östeuropabiståndet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Ett väl utformat näringslivsbistånd är av stor betydelse. Vi föreslår att det bistånd som lämnas via Swedecorp får ytterligare förstärkning. När det gäller förslaget och nyheten i år om en ram på 1 miljard kronor för exportkreditgarantier, anser vi att det är ett bra förslag. Men den avsättning som regeringen har föreslagit för förlustrisker för dessa exportkreditgarantier och det finansiella stödet tar ett mycket stort utrymme i anspråk, inte mindre än 230 miljoner kronor av denna miljard. Vi beklagar att det från regeringens sida inte har varit möjligt att få ett bättre underlag för beslut om avsättningens storlek. Vi tycker att hade varit rimligt att föra vissa resonemang om denna garantigivnings konstruktion. Näringsutskottet, som har yttrat sig i denna fråga, säger att det givetvis inte är möjligt att förutse storleken på eventuella förluster vid den typ av affärer som är aktuella och att det under beredningen i näringsutskottet har inhämtats uppgifter när det gäller storleken på avsättningen. Det har då visat sig att två intressen står mot varandra, nämligen dels att medel avsätts i en sådan utsträckning att andra anslag inte riskerar att bli lidande, dels att avsättningen inte tar onödigt utrymme i anspråk av den s.k. östmiljarden. Vi menar att det är viktigt att man nu noga följer utvecklingen av den här kreditgarantigivningen. Jag kan tänka mig att utskottet säkert får anledning att återkomma till denna fråga. Det finns naturligtvis många fler synpunkter att föra fram när det gäller inriktningen av östbiståndet och samarbetet med Öst och Centraleuropa och de brister som präglar regeringens hantering av dessa frågor. Pierre Schori, som av praktiska skäl inte kunde inleda debatten, kommer om en stund att ta upp några mer principiella synpunkter på Sveriges samarbete med Central och Östeuropa. Herr talman! Jag yrkar bifall till

Herr talman! Betänkandet om samarbete med Baltikum, Central och Östeuropa borde enligt Ny demokratis uppfattning ingå i betänkandet om internationellt utvecklingssamarbete. Vi frågar varför man skall skilja på biståndet till fjärran och nära länder. Inte lär människorna i de baltiska staterna bli alltför bestörta om bistånd eller samarbete med deras länder heter utvecklingssamarbete eller enbart samarbete. Länderna i Baltikum, Central och Östeuropa är i behov av utveckling precis som utomeuropeiska länder. Att man vill skilja på s.k. utvecklingsländer och samarbetsländer i vår närhet har förmodligen berott på att riksdagen har ansett att det inte har varit tillräckligt att lämna ett bistånd motsvarande 1 % av BNI utan att man ville plussa på med ytterligare bistånd till länder i vår närhet. Men i dag har vi faktiskt inte råd att hålla oss med ett glittrande enprocentsmål. Kommande generationer skall vara med och betala tillbaka för vår generositet i dag. Vi i Ny demokrati vill alltså slå samman de s.k. C och G-anslagen. Många frågor är likartade. I de flesta fall använder vi oss av samma biståndsorganisationer -- SIDA, BITS, Swedecorp, olika frivilligorganisationer, m.m. Oavsett om det vi ger kallas bistånd eller samarbete, vill vi alla ha effektivitet i utnyttjandet av svenska skattemedel. Man talar alltför ofta om biståndsmål i form av procent eller krontalsnivåer. Bakgrunden lär väl vara att FN satt upp ett biståndsmål om att givarländer ska avsätta 0,7 % av sin BNI till internationellt bistånd. Vi delar uppfattningen att målet för vårt bistånd kan formuleras i ett 0,7-procentsmål. Men i detta begrepp vill vi inräkna allt bistånd och samarbete till både nära och fjärran länder. Med dagens bedrövliga svenska ekonomi, där vi lever över våra tillgångar med 5 miljarder per vecka -- budgetunderskottet lär öka med detta belopp -- har vi inte ens råd att avsätta ett totalt bistånd som motsvarar 0,7 % av BNI. Eftersom regeringen nu valt att särskilja biståndet eller samarbetet med nära och främmande länder, skall jag hålla fast vid den ordningen. Vi anser att en omprioritering av biståndet skall ske från fjärran till nära länder. Regeringen har i ett treårsprogram avsatt 1 miljard per år till samarbetet med våra grannländer på andra sidan Östersjön. Vi vill fördubbla insatserna och vill avsätta 2 miljarder i bistånd. Men vi vill också främja handel och industriinvesteringar genom att höja exportkreditgarantiramen från regeringens föreslagna 1 miljard kronor till 4 miljarder kronor. Många initierade bedömare menar att investeringsbehoven är ännu större men att det i ett kortsiktigt perspektiv som en ettårsbudget utgör kan vara vettigt att begränsa volymen till det av oss föreslagna beloppet 4 miljarder kronor. Vårt förslag leder till att höjda belopp måste avsättas för eventuella förlustrisker. Men trots det är vårt bistånd mer än dubbelt så stort som det som regeringen har föreslagit. Regeringen fullföljer reduceringen av sitt bistånd på 1 miljard kronor genom att baltguldet, som ju var föremål för heta diskussioner förra året, tär på biståndet inför budgetåret 1993/94. I faktiskt bistånd vill regeringen avsätta 641 miljoner kronor, medan våra förslag leder till ett faktiskt bistånd på 1 320 miljoner kronor. Resterande del upp till vår nivå på Herr talman! Jag skall i fortsättningen beröra de reservationer som vi har avgivit i det här betänkandet. I en sexpartimotion tar vi bl.a. upp frågan om överföring av vissa medel från BITS. Riksdag och regering har gemensamt bestämt att kunskapsöverföring och kompetensutveckling skall ges hög prioritet i det svenska biståndet till Baltikum. Tre huvudmålsättningar för samarbetet har därvid fastställts: utvecklingen av de demokratiska institutionerna, införandet av en fungerande marknadsekonomi samt en förbättring av miljön. Många kommuner, landsting, organisationer, kyrkor och ideella föreningar ger värdefulla bidrag till dessa målsättningar. Dess värre begränsar det kärva ekonomiska läget utrymmet för detta aktiva utbyte. Det krävs att olika befattningshavare från Baltikum får tillfälle att på ort och ställe studera hur deras motsvarande institutioner i Sverige fungerar. Kostnaderna för sådana enskilda utbyten -- resor, uppehälle och sjukförsäkringar -- är som regel mycket små. Det rör sig om så små kostnader att det enligt utskottets förmenande skulle vara irrationellt att belasta SIDA eller BITS med enstaka ansökningar. Det är vad vi anser. Det vore bättre att länsstyrelsen eller annat regionalt organ, med god översikt över existerande och planerade behov, kunde tilltros uppgiften att fördela pengar för sådana insatser, dvs. medel som anvisas av BITS. Beloppet kan efter ansökan överföras till länsstyrelsen i resp. län eller annan regional myndighet eller regionalt organ att användas för kostnader som rör resor/uppehälle i syfte att främja kunskapsöverföring och kompetensutveckling i de baltiska staterna. BITS bör utforma de regler som skall tillämpas för utnyttjandet av dessa medel. I vår reservation nummer 5 tar vi upp frågan om ukrediter. Regeringen bör enligt vår åsikt sträva efter att en omförhandling kommer till stånd av de internationella överenskommelser som hittills reglerat u-kreditgivningen. Det är enligt vår uppfattning angeläget att OSS-staterna och de baltiska länderna ges möjlighet att fritt ansöka om den här typen av krediter. Nu lär fem OSS-stater ha det tvivelaktiga nöjet att vara s.k. utvecklingsländer. Därför kanske viss del av u-kreditgivningen kommer att gå till OSS staterna. Vi får se hur det blir med det. I förra årets motioner tog vi också upp frågan om en valutagarantifond. Vi tar i år på nytt upp den här idén. Bakgrunden är den tanke på en sedelfond i Ståhl, Lars Jonung och Nils Lundgren. En sådan här valutagarantifond skulle skapa trygghet för utländska investeringar och naturligtvis även gagna svenskt näringsliv. En sådan fond förväntas ge en progressiv utveckling med låg inflation och stabila priser. Idén med en valutagarantifond är att den skall garantera full konvertibilitet till en given växelkurs för en valuta gentemot en annan valuta. Valutan skulle vara fast mot en av Sverige garanterad reservvaluta som måste motsvara minst 100 % av de belopp som sedelfonden satt i cirkulation. Inrättandet av en sådan här valutagarantifond förväntas ge prisstabilitet och trovärdighet för valutan, och tveksamma investerare borde känna trygghet för investeringar när Sverige står som garant för valutan. Infrastrukturen i kustnära områden har vi också tagit med i en reservation. Vi anser att det är väsentligt att riktade biståndsinsatser kommer till stånd för att skapa en välståndsutvecklande infrastruktur i våra grannländer. Det är inte bara en ekonomisk fråga, utan i lika hög grad en fråga om att säkerställa demokratins fortlevnad i det nyligen åter självständiga Baltikum samt i Ryssland och Polen. Genom ett sådant riktat stöd skulle Sverige också hjälpa sig självt. Inte bara infrastrukturen är viktig att satsa på när det gäller Baltikum och de nära kustområdena i övrigt. Man kan säga att vi borde hjälpa till att få bukt med den skit som vi får in i landet via luft och vatten. En miljösatsning där ger mångdubbelt bättre effekt i förhållande till om vi skulle göra motsvarande investeringar här i landet. Bundet bistånd för bostadsbyggande i Baltikum tar vi upp i reservation nr 8. Det kalla klimatet och energibristen gör behovet av bostäder stort. I utvecklingen mot en hållbar demokrati är primära behov som tillgång till mat, kläder och bostäder av största vikt. I Sverige finns ledig industrikapacitet som borde utnyttjas till att producera hus i de baltiska staterna. I den svenska krisen vore en satsning på bundet bistånd tilll Baltikum för industriprodukter synnerligen angeläget. Eftersom syftet är dubbelt -- att hjälpa såväl mottagarna som oss själva -- bör stödet kunna finansieras till hälften med arbetsmarknadsstöd och till hälften med biståndsmedel. En ytterligare fördel är att balterna genom projektet givetvis skulle få inblick i svensk produktionsteknik. Därmed skulle två av prioriteringarna i utformningen av det svenska östbiståndet, kunskapsöverföring och kompetensutveckling, också komma till stånd. I vår motion anger vi ett specifikt exempel. Vi anger att det skulle kunna produceras 1 000 småhus på 50 kvadratmeter för 90 miljoner, dvs. 90 000 kr per hus. Jag anser att det är väsentligt att vi både värnar om Baltikum och dess folk och ser till att de får bostäder som är av hygglig standard och bidrar till att mildra sysselsättningskrisen i Sverige. När vi sedan kommer till medelsanvisningen har vi i reservation nr 9 dels yrkat att riksdagen skall bemyndiga regeringen att göra utfästelser motsvarande 2 miljarder i stället för 1 miljard, dels att riksdagen skall anvisa ett reservationsanslag på Vi anser självfallet att kompetensutveckling och kunskapsöverföring är väsentliga element i igångsättandet av en ekonomisk utvecklingsprocess. Det är inom ramen för den strategin angeläget att större möjligheter skapas för svensk företagsamhet. På flera centrala områden kan Sveriges näringsliv, med dess kunskaper och teknologiska kompetens, spela en central roll. Det gäller t.ex. på energiområdet, där inte minst de baltiska staternas industriproduktion starkt begränsas av bl.a. ransoneringar och stora brister i distributionsnätet. Det gäller t.ex. också infrastruktur och miljöområdena. Att utnyttjandet av svensk kompetens och svenskt småföretagarkunnande därmed binder biståndet till svensk upphandling anser vi vara bra. Vi har kunskaperna, vi har produktionskapacitet. Se till att de utnyttjas! Kanske kan biståndssatsningar få delar av svenskt näringsliv och svensk industri att överleva i avvaktan på bättre tider, då den svenska efterfrågan får fart på industrin på nytt. I reservation nr 10 avsätter vi medel på samma sätt som regeringen har föreslagit, dvs. med 15 % av lämnade exportkreditgarantier. Vi föreslår en utvidgad exportkreditgarantiram till 4 miljarder och avsätter därför också medel för förlustrisker med 680 miljoner kronor. Vi anser att exportkreditgarantiramen är helt otillräcklig med tanke på den förväntade kraftiga ökningen av exporten till Ryssland och Polen. Svenska företag står i kö för att exportera till och investera i de här länderna samt Baltikum. Därför är det viktigt att vi höjer exportkreditgarantiramen till 4 miljarder. Herr talman! Jag ber till sist, efter genomgång av de reservationer som vi har tillfogat, att få yrka bifall till dessa reservationer enligt moment 19, 27, 30,

Herr talman! Det gläder mig att utrikesminister Margaretha af Ugglas i går lade fram förslag på Central och Östeuropakonferensen i Köpenhamn som kan leda till ökad frihandel mellan Väst och Östeuropa. Sverige och övriga EFTA-länder vill att de tekniska reglerna för s.k. ursprungsbestämningar av varor skall samordnas inom EG, EFTA och frihandelsområdet i Det här förslaget sammanfaller med ett förslag som vi har lagt fram i Vänsterpartiets Östeuropamotion och som jag hoppas att EES-utskottet skall tillstyrka. Om man nu skall slå sig för bröstet ytterligare har vi också fått rätt i fråga om Europeiska återuppbyggnads och utvecklingsbanken, EBRD. Det är som bekant fler än vi från Vänsterpartiet som kritiserar banken för att den har utlovat 24 miljarder dollar i krediter till Central och Östeuropa, men bara betalat ut 1,6 miljarder. Vi begärde i vår motion att reglerna för bankens utlåning skulle ändras så att de utlovade krediterna snabbt kan komma till användning. Utskottet ansåg emellertid att reglerna är flexibla nog. Uppenbarligen är de inte det. Det framgår inte minst av det vi har fått läsa i tidningarna i dag när det gäller bankens utgifter för personal och fastigheter, som överskridit utlåningarna och investeringarna. Bara det är ganska uppseendeväckande. 2 miljarder kronor har tydligen gått åt till dess kontor med lyxig marmor, till privatflyg och till påkostade personalfester. Den lilla skärven har gått till Östeuropa. Det här förslaget sammanfaller med ett förslag som vi har lagt fram i Vänsterpartiets Östeuropamotion och som jag hoppas att EES-utskottet skall tillstyrka. Om man nu skall slå sig för bröstet ytterligare har vi också fått rätt i fråga om Europeiska återuppbyggnds och utvecklingsbanken, EBRD. Det är som bekant fler än vi från Vänsterpartiet som kritiserar banken för att den har utlovat 24 miljarder dollar i krediter till Central och Östeuropa, men bara betalat ut 1,6 miljarder. Vi begärde i vår motion att reglerna för bankens utlåning skulle ändras så att de utlovade krediterna snabbt kan komma till användning. Utskottet ansåg emellertid att reglerna är flexibla nog. Uppenbarligen är det inte det. Det framgår inte minst av det vi har fått läsa i tidningarna i dag när det gäller bankens utgifter för personal och fastigheter, som överskrifit utlåningarna och investeringarna. Bara det är ganska uppseendeväckande. 2 miljarder kronor har tydligen gått åt till dess kontor med lyxig marmor, till privatflyg och till påkostade personalfester. Den lilla skärven har gått till Östeuropa. Vi kan kanske vara överens om att det svenska Östeuropabiståndet inte skall användas till sådant. Som vi ser det måste det till snabba insatser för att rädda demokratiseringen i Central och Östeuropa. Den har inte utvecklat sig likartat i alla länder. Man kan ifrågasätta om det har blivit så mycket demokratisering i Rumänien. I andra länder är det risk för återfall i auktoritära mönster, något som inte får underskattas. Antisemitismen sticker upp sitt otäcka tryne på nytt i länder som Ungern och Lettland. Zigenarna förföljs. Den ungerska minoriteten i Slovakien känner sig hotad. Övergången till marknadsekonomi leder till stora påfrestningar, ökande klyftor och ren misär för miljontals människor. Det som sker i Ryssland oroar oss starkast. Den demokratiska rörelsen har splittrats. Den ekonomiska chockterapin har drivit miljoner människor ner i bottenlöst elände och politisk apati. President Jeltsin har drivits på reträtt. Han har tvingats till den ena eftergiften efter den andra för de konservativa krafterna. Pressens frihet inskränks. Detta påminner starkt om Gorbatjovs sista år vid makten, då han genomförde vad många kallade en tyst kontrarevolution. Jag hoppas innerligt att Jeltsin skall lyckas bättre. Men jag delar inte den optimism som statsminister Bildt gav uttryck för i sitt tal i Tokyo i måndags. Enligt TT sade han följande: En seger för president Boris Jeltsin i valet den 25 april är grunden för att Ryssland skall kunna säkra demokratin och omvandlas till en marknadsekonomi. Jag tror att det är farligt att satsa allt på en man. Det visar Gorbatjovs öde. Utländskt stöd kan inte ersätta det egna folkets förtroende. Det är inte i Vancouver och Tokyo som Jeltsin vinner det. Inte blev Gorbatjov hjälpt av sitt toppmöte med Bush. Det hjälpte i stället de rödbruna. Vänsterpartiet anser att huvudfrågan är demokratiseringen. Utan ett folkvalt parlament och en regering som har legitimitet i medborgarnas ögon kan ingen hållbar ekonomisk politik utformas och genomföras. Från omvärlden krävs en framsynt politik för att stödja demokratiseringen i Central och Östeuropa. Dessa länder måste integreras i ett alleuropeiskt samarbete. De svenska insatser som regeringen föreslagit och majoriteten i utrikesutskottet stöder räcker inte. Mer måste göras för att stimulera handeln. Dessa folk måste få möjlighet att försörja sig på hederligt arbete, och då måste handelshindren väck. Det måste till investeringar från Västeuropa, USA och inte minst från de dynamiska ekonomierna i Stillahavsasien. Vi har föreslagit att en arbetsgrupp skall tillsättas med industri och fackföreningsfolk för att snabbutreda förutsättningarna för företagssatsningar i Östeuropa. Det finns ju välutbildade -- fast ofta felutbildade -- människor. Deras kapacitet måste tas till vara både för att få i gång moderna företag och för att ge människorna arbeten, vilka i sin tur skänker självaktning. Men regeringen verkar bara inställd på den västeuropeiska integrationen och sysselsatt med det som Percy Barnevik kallat ''att putsa kristallkronorna på Titanic''. Det är i dag som vi behövs i de nya demokratierna. Det är nu som vårt bistånd behövs, och det behövs mycket mer bistånd än vad som regeringen vill ge. Det finns en vilja hos svenska folket att bistå. Detta gäller också de svenska organisationerna -- exempelvis handikapprörelsen och bondekooperationen -- vilka gör en mängd praktiska insatser för att stödja östeuropéernas egna ansträngningar. Det gäller även ansträngningarna för att bilda egna organisationer, vilket är grunden för en stabil demokratisk utveckling. Till de snabba insatserna hör också att erbjuda Ryssland en ''morot'' för att få militären att acceptera en snabb hemtagning av trupperna från Baltikum. Vi från Vänsterpartiet har föreslagit en gåva i form av trähus, och vi är inte ensamma om den idén. Militärerna skulle säkerligen vara mycket villigare att resa hem om de visste att de hade människovärdiga bostäder som väntade dem. Samtidigt skulle en sådan insats bli en stimulans för den ryska småhusindustrin, som för inte så länge sedan kunde producera och exportera bra trähus. En framsynt Östeuropapolitik är också att satsa på miljön, att rena luften och Östersjön, att förbättra energihushållningen, att göra kärnkraftverken mindre osäkra och att bygga ut miljövänlig infrastruktur. Exempelvis borde projektering och utbyggnad av Botniabanan och Norr-Botniabanan prioriteras. Men för allt detta behövs kapital, långt mer än vad Sverige förmår bidra med. De pengar som finns outnyttjade i EBRD måste komma till användning nu. Det är min förhoppning att Köpenhamnskonferensen skall leda till att EBRD pengarna kommer loss och att handeln kommer i gång. Den måste balansera i båda riktningar. Det gör den inte i dag. EG har exempelvis ett handelsöverskott på drygt 10 miljarder kronor med EG måste sluta att använda dumpningsvapnet mot dessa länders export. Exempelvis har EG just stoppat införseln av levande boskap, kött, mjölk och andra mejeriprodukter från Östeuropa av rädsla för mul och klövsjuka. Därmed går Polen miste om exportinkomster på i storleksordningen 250 miljoner kronor i månaden, och Ungern förlorar 380 miljoner kronor. Ingendera av dessa länder har haft några fall av mul och klövsjuka. Men det har däremot Italien haft. Samarbetet med Central och Östeuropa får inte reduceras till smulor från den rike mannens bord. För att skapa stabil fred i Europa måste det bli ett samarbete mellan jämlikar och ett samarbete i öppenhet. Detta är i dag mycket angelägnare än att putsa kristallkronorna på Titanic, och dessutom betydligt mer framsynt. Herr talman! Med tanke på kammarens tid skall jag inte yrka bifall till hela min meningsyttring utan endast till den del som avser mom. 37 och 44. Vi kommer dessutom att rösta för reservationerna 1, 4

Herr talman! Stämningarna i den internationella politiken har också sina konjunktursvängningar. För några år sedan rådde den stora euforin när murar föll, diktaturer kollapsade och frihetens timma slog för länderna bakom det som varit järnridån. Det fanns stora förhoppningar i luften om att dessa länder snabbt skulle kunna förena sig med det demokratiska Västeuropa och att man skulle kunna få i gång en ekonomisk utveckling, en välfärd, och få en omfattande demokratisk frihet. I dag vet vi att stämningarna är avsevärt mer dystra. Vi talar om kris i Sverige när bruttonationalprodukten stagnerar eller faller med några procent. Men i Östeuropa har de flesta länder de senaste åren varit med om att bruttonationalprodukterna fallit med 20 %, 30 %, 40 % och i några fall med närmare 50 %. Det har alltså blivit en avsevärt mer komplicerad omställning än vad man föreställde sig i euforins första stund. Men omställningen fortskrider. Vi måste se till att vi från Västeuropa och från de sedan länge demokratiska ländernas sida hjälper och stöder den omvandling som nu pågår. Vi kan inte göra detta med massiva resursöverföringar, helt enkelt därför att våra egna ekonomier är så fragila att sådana resurser inte står till buds. Det är vilseledande när man talar om en Marshallhjälp som skulle kunna på kort tid omvandla dessa ekonomier. Men vi kan göra det med strategiskt väl valda insatser som har en stark hävningskraft och som kan bidra till att vända utvecklingen åt rätt håll. Vi måste vara mycket urskiljande och diskriminerande med våra insatser så att våra resurser gör största möjliga nytta. Det är i den andan som regeringen har formulerat sin politik för bistånd till Östeuropa. Den gamla regeringen ställde 1 miljard till förfogande på tre år för hjälp till Östeuropa. Den nya regeringen har drygt tredubblat biståndet och har avsatt 1 miljard per år i östbistånd. Därtill har man på andra vägar tagit fram resurser för miljöbistånd till ganska betydande belopp. Det är alltså en mycket kraftig expansion av östbiståndet i förhållande till den föregående regeringens satsning. Nils T Svensson klagade i sitt inlägg över att det saknades ett program med en klar strategi för östbiståndet. Det är en invändning som jag inte alls kan förstå. Jag tror att Nils T Svensson borde läsa budgetpropositionen noggrannare. Både fjolårets budgetproposition och årets budgetproposition innehåller en mycket klar strategi för östbiståndet. Regeringen talar om vilka speciella syften den vill främja. Man vill främja övergången till demokrati och konsolideringen av demokratin, övergången till marknadsekonomi och miljöarbetet. Det finns en mycket klar prioritering vad gäller den geografiska fördelningen. Man tänker sig bilateralt stöd till våra närområden i Baltikum, näraliggande delar av Ryssland och Polen samt multilaterala insatser för mer fjärran liggande delar av Det finns en klart definierad prioritering av östbiståndet. Jag ställer mig ytterst frågande till den beskrivning som Nils T Svensson gör av regeringens strategi. När man tar del av den strategi som Socialdemokraterna själva föreslår finner man att den i själva verket är mycket lik den strategi som regeringen drar upp i sina texter. Den kritik som Socialdemokraterna har riktat mot regeringen förefaller mig enkel och billig. Den är också enkel och billig eftersom det kaos som rådde under den socialdemokratiska tiden var välkänt. På den tiden skedde en stor dragkamp mellan olika departement. Jag tror att man möjligen kan säga att en dragkamp mellan departement om östbiståndet är något som inte helt går att undvika. Det beror helt enkelt på att östbiståndet täcker så stora delar av vår offentliga förvaltning och vårt samhällsliv. Vi har fått ett östbistånd som något påminner om en folkrörelse i den meningen att väldigt många organisationer och stora delar av det svenska samhället är engagerade i kontakten med Östeuropa och inte minst med Baltikum. Det är väldigt många myndigheter som är engagerade i kontakter med sina systermyndigheter i andra länder, och många av våra departement har kontakter med Östeuropa. Det är fullt naturligt att detta bistånd sprider sig över ett mycket brett spektrum. Det är självfallet regeringens uppgift att försöka hålla samman och samordna insatserna så att de gör största möjliga nytta. Nils T Svensson klagar också över att det finns för litet pengar. Men såvitt jag kan se föreslår Socialdemokraterna inte mer pengar. Han klagar över att man har naggat miljardramen i kanten, och han påstår att man är nere i 680 miljoner. I nästa ögonblick tillägger han själv att regeringen i årets budget anslår 230 miljoner för att backa upp den stora exportkreditgarantiramen på 1 miljard kronor. Det här en mycket viktig innovation som finns i årets budget. Man öppnar vägen för satsningar av det privata näringslivet som kan sätta fart på den ekonomiska utvecklingen i Östeuropa. Han nämner heller inte den stora miljösatsning som har skett och som innebär att årets miljöbistånd till Östeuropa är på en bra bit över 1 miljard kronor. Jag finner följaktligen inte så mycket substans i den socialdemokratiska kritiken av östbiståndet. Mycket kan självfallet göras bättre. Vi är i början och kommer att göra misstag, erfarenheter och vi kommer att kunna dra slutsatser av de resultat vi ser. Vi måste successivt utvärdera de erfarenheter vi vinner. Men det är mycket svårt att i inledningsskedet omedelbart göra en total översyn av allt som har skett. Vi har börjat att utvärdera olika delar av biståndet. Det finns t.ex. en rapport om det polska biståndet. Vi måste självfallet successivt, när vi vinner erfarenheter, lära av de positiva och negativa rön vi gör. Men detta är en mer organisk process som bör komma under resans gång. Det är mycket litet vunnet med att nu, på detta tidiga stadium försöka göra en totalöversyn av samarbetet med Bertil Måbrink och Lars Moquist har samma idé. De vill bygga hus i Östeuropa. Det är inte heller någon ny tanke, som Bertil Måbrink mycket riktigt säger. Det finns fler som har den idén. Tyskarna har t.ex. haft den idén. Tyskland har satsat över 30 miljarder kronor på husbyggnadsprogram i Ryssland. När förbundskansler Kohl helt nyligen besökte president Clinton i Washington var det ett budskap han hade att framföra: Bygg inga hus! Satsa inte på husbyggnadsprogram! Jag skulle tro att både Ny demokrati och Vänsterpartiet gjorde klokt i att ta del av de tyska erfarenheterna av husbyggnadsprogram i Östeuropa. Det finns väldigt många saker som kan gå fel i sådana program. Jag tror att vi, som är ställda inför behovet att mycket noga ransonera våra insatser så att de gör störst nytta, gör väldigt klokt i att i liten utsträckning satsa på materialöverförande och i mycket stor utsträckning satsa på kunskapsöverförande. Vi måste helt enkelt se till att de insatser vi gör och de resurser vi kan avsätta får en stark hävstångseffekt. Då gäller det att koncentrera dem på billiga men verkningsfulla insatser. Jag tror att den huvudinriktningen i svenskt östbistånd måste bli bestående. Bertil Måbrink var också glad över att ha funnit några punkter där han ansåg att Vänsterpartiet hade fått rätt i sin Östeuropapolitik. Jag kan förstå den glädjen, särskilt om man betänker i hur många avseenden som Vänsterpartiet har fått fel i sin bedömning av Östeuropa. Jag saknade i Bertil Måbrinks anförande insikten om att det trots allt är för att hjälpa till att undanröja effekterna av kommunismen som vi ger allt detta bistånd. Det är trots allt den politik som Bertil Måbrinks parti under årtionden har förespråkat i Sveriges riksdag som har vållat de skador vi nu ser i Östeuropa.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

Herr talman! Jag vill gärna instämma i Daniel Tarschys inledande beskrivning av situationen och det politiska läget i Östeuropa. Visst har biståndet dit ökat. Det är 1 miljard om året som vi nu lämnar i bidrag. Det är vi helt överens om. På den punkten råder inga delade meningar mellan oss. Sedan påstår Daniel Tarschys att man har en klar strategi för östbiståndet. Han tycker att den kritik som vi riktar mot det är enkel och billig. Han påstår att det under den socialdemokratiska regeringen rådde kaos och att det var en dragkamp. Det finns ju andra som också har synpunkter på hur detta östbistånd fungerar. Den s.k. Engblomska utredningen, som har tittat på styrnings och samarbetsformer i biståndet, har också ägnat en stund åt östbiståndet. Den säger att en första observation visar att man måste bygga upp den svenska administrationens kompetens. Vidare säger den att man skall koncentrera denna kompentens till någon eller högst ett par av de inblandade myndigheterna. Det sägs vidare att det är angeläget att arbetet inom regeringskansliet får en fastare form än vad det har i dag. En renodling bör eftersträvas där regeringen har den viktiga uppgiften att sätta de övergripande målen och formulera kraven, medan den operativa verksamheten kan delegeras till myndigheterna. Detta är väl besked som visar att det inte alls är så bra beställt med strategin som Daniel Tarschys säger. Jag kan gå till ett par partivänner till Daniel BITS styrelse och Carl B Hamilton som är sakkunnig i Finansdepartementet. De har skrivit en motion där de säger att när man tar del av regeringens direktiv till några av de myndigheter som tilldelats ansvar för att förvalta delar av det svenska stödet till Öst och Centraleuropa inser man lätt svårigheten för dessa att agera effektivt. För närvarande är ca 15 myndigheter och institutioner engagerade i östbiståndet. Flera av dem har likartade uppdrag, och gränsdragningsproblem uppstår ständigt. Så avslutar man med att kräva -- det är Daniel Tarschys partivänner -- att regeringen utarbetar såväl en politisk som en administrativ strategi för det fortsatta svenska stödet till Öst och Centraleuropa på ett sådant sätt att villkoren för stödet kan tydliggöras för såväl svenska intressenter som berörda mottagare. Det kanske inte är enkel och billig kritik vi för fram. Det kanske är välgrundad kritik om att det behövs en ny strategi och en ny östpolitik.
Herr talman! Jag tror att det är en kraftig underskattning om man tror att enbart 15 myndigheter är inblandade i östbiståndet. Jag skulle vilja påstå att flertalet av våra centrala myndigheter på ett eller annat sätt är inblandade i östbiståndet. Därtill kommer många länsstyrelser, många kommuner och landsting och självfallet en väldig massa frivilliga organisationer. Bredden i östbiståndet är mycket stor. Det är klart att detta ställer krav på samordning och krav på utvecklingen av samordningen. Jag tror att den utredning som Nils T Svensson citerade kan ha en del poänger i att vi behöver utveckla samordningsfunktionen och att vi behöver fundera vidare över hur styrning och samordning skall ske i framtiden. Det är inget som hindrar att man drar lärdomar av de misstag som har skett. Konstitutionsutskottet håller just på att granska en del erfarenheter som vi har av östbiståndet, som Nils T Svensson vet. Det gäller samordning mellan Kanslihuset och BITS osv. Därav kan man säkert dra en hel lärdomar om hur man bör agera för att se till att det fungerar väl och att myndigheterna självständigt får lösa sina uppgifter. Men det går inte att framställa det så, att det är någon radikalt ny strategi som kan se dagens ljus. När man jämför det som Socialdemokraterna själva föreslår i sin motion med det som faktiskt gäller i dag är det ytterst svårt att se vari skillnaden består. Det är därför som jag tycker att det är egenartat att Socialdemokraterna tar munnen så full. Om ni hade haft något eget, nytt och konkret att föreslå hade jag kunnat förstå kritiken. Men eftersom kritiken bara går ut på att kräva en ny strategi utan att precisera vari denna strategi skulle bestå menar jag att det är litet grand tomma tunnor som skramlar. Det krävs fantasi i den socialdemokratiska reservationen. Visa då själva litet fantasi!
Herr talman! Det är många som är inblandade i samarbetet med Östeuropa på olika sätt. Det är alldeles rätt, och det är bra. Det är alldeles utmärkt. Men här är det fråga om att hitta ett sätt att arbeta på som skapar bästa effektivitet med de pengar, denna miljard, som vi nu har anslagit. Vi tycker också att man skulle ha kunnat ha en annorlunda hantering av exportkreditgarantierna. Vi förde många samtal, och vi kallade in olika experter i det sammanhanget. Daniel Tarschys vet lika väl som jag att det var svårt att få klara besked från dem som vi kallade in för utfrågning. Vi bör hålla ögonen på denna fråga. Det gäller 230 miljoner kronor, dvs. mer än vad BITS har till förfogande för det tekniska biståndet. Det var alltså en stor del av den totala summan som gick åt till detta. Visst har vi konkreta förslag, och dem har vi bl.a. redovisat i partimotionen och i vår reservation om en annorlunda inriktning. Vi har också stöd för detta, såsom jag framför allt refererat i utredningen, även för Daniel Tarschys partivänner. Många upplever situationen så, att det inte tas något samlat grepp. Det behövs ett samlat grepp, och jag har därför föreslagit att man i kommissionen skulle ta ett sådant. Man skulle då se inte bara på Östeuropapolitiken utan också på andra inslag i den internationella politiken, som Sverige är alltmer beroende av. Till en början var även Daniel Tarschys intresserad av dessa tankar, men det fanns tydligen bakom honom starkare krafter, som hade andra åsikter om detta. Tyvärr kom det inte ut mer av detta än att utskottsmajoriteten i betänkandet skrev att en översyn är påkallad, vilket inte säger så mycket. Men kanske finns det andra tankar bakom detta. När man läste Aftonbladet häromdagen kunde man nästan tro det.
Herr talman! Också jag har varit i oppositionsställning. Min minnesbild från den tiden var den att om man inte visste vad man ville föreslå, föreslog man ett samlat grepp.
Herr talman! Jag förstår att Daniel Tarschys inte har det så lätt när han skall försvara Östeuropabiståndet. Jag kan vara överens med Daniel Tarschys på en punkt, att Sverige inte kan föra över hur stora resurser som helst. Men nog bör man ändå kunna stå för de utlovade 3 miljarderna under tre år. Bläcket hann inte torka på det löftet förrän man började nagga på det. Man tog från detta lilla bistånd för att betala det s.k. baltguldet, och därmed har man alltså omedelbart tagit en stor bit av denna miljard. Jag tycker att det är dåligt gjort. Jag förstår att det inte är så lätt för Daniel Tarschys att klara ut detta. Låt mig återgå till en annan konkret fråga som jag ställde. EBRD har ju utlovat 24 miljarder till Östeuropa men har hitintills utbetalat bara 1,6 miljarder. Det skulle vara intressant att höra Daniel Tarschys kommentar till det. Var ligger hindren?

Vi har såvitt jag förstår en svensk representant i bankens styrelse, och denne borde ha bevakat att detta inte skulle ha skett. Nu kan man säga att det var den förra regeringen som inrättade denna bank och att det var bråttom att få till stånd en sådan. Jag tycker ändå att man skulle ha tagit litet mera tid på sig innan man inrättade banken. Då hade man kanske kunnat undvika en del av dessa skadliga företeelser.
Herr talman! Här har inte naggats någonting i kanten, Bertil Måbrink. Om man lägger ihop vad vi ger i östbistånd under treårsperioden, blir det avsevärt mer än 3 miljarder, oavsett om man inkluderar baltguldet eller inte. Vi har utöver de 3 miljarderna fört in ett miljöbistånd som inte är finansierat inom den ramen. Vad gäller baltguldet vill jag inte ta upp en diskussion med Bertil Måbrink. Om Bertil Måbrink läser vad hans egen partitidning har skrivit i detta ämne under årens lopp, kommer han att få anledning att rodna. Europeiska utvecklingsbanken är inte enbart en svensk inrättning utan ett samfällt europeiskt organ, som syftar till att ge stöd till utvecklingen både av privata företag och av offentlig sektor i Östeuropa. Man går mycket metodiskt till väga. Man söker kontakter i de olika länderna. Man letar efter projekt som är tillräckligt stora för att kunna motivera direkta lån. Små lån försöker man däremot kanalisera via banker och investeringsfonder som bildas i de olika länderna. Jag tror att det är en klok politik att man har en viss försiktighet i sitt arbete. Målet för en bank kan inte vara att kasta ut pengar så snabbt som möjligt. Vi har i Sverige en del exempel där vi skulle ha föredragit att banker hade fört en något försiktigare politik än en som innebar att kasta ut pengar. Jag har också hört företrädare för Bertil Måbrinks parti utveckla den ståndpunkten ganska vältaligt här i kammaren. Jag tror att man bör se klagomålet över att banken inte tillräckligt snabbt har utbetalat sina medel i perspektivet av den prövning som bör ske inför ett projekt. Man skall ta kreditrisker, men inte hur stora sådana som helst. Man kan också jämföra hur stora utbetalningar banken har gjort med storleken av bankens åtaganden. Det som har påtalats av massmedierna under de senaste dagarna är att utbetalningarna än så länge har varit ganska blygsamma. Det är riktigt, men däremot har åtagandena varit ganska stora. Det ligger i sakens natur att det, om man ger ett lån för ett långsiktigt investeringsprogram, inte genast behöver göras utbetalningar för hela programmet. Det gör man i den takt som investeringarna genomförs. Jag har besökt Europeiska utvecklingsbanken för någon månad sedan, och jag kan försäkra Bertil Måbrink att det inte var någon iögonfallande och skändlig lyx som mötte besökaren, i varje fall inte någon värre lyx än vad jag har sett i Östeuropa och på andra håll.
Herr talman! Först beträffande baltguldet: Också vi har naturligtvis vårt ansvar, och det finns mycket i vårt tidigare agerande som vi i dag bör skämmas för. Men också ni övriga har en del att skämmas över. Det viktiga är väl att man rättar till detta. Kan det vara något fel i att vi anser att baltguldet skall betalas tillbaka liksom också att man skall be om ursäkt? Vad jag kritiserar är att man tog en bit av biståndsmiljarden för att betala tillbaka baltguldet. Jag ansåg och anser fortfarande att detta borde ligga utanför de 3 miljarderna. Daniel Tarschys kommer nu dragandes med att man minsann överskrider de 3 miljarderna genom att man också betalar ett miljöbistånd. Det tror jag att man säkerligen hade gjort ändå. Det är kanske bara en undanflykt för att döva det dåliga samvetet över affären med baltguldet. När det gäller Europeiska utvecklingsbanken är jag litet häpen över att Daniel Tarschys så lättvindigt viftar bort bankens spenderande på egen lyx och egna äventyr. Jag vill notera det till protokollet. Det var ingen större lyx än i Östeuropa eller på andra håll i världen, säger Daniel Tarschys. Jag tycker nog ändå att det är ett slöseri, om man byter ut marmorväggarna i entrén för omkring 7 1/2 Carraramarmor från Toscana. Jag tycker att det är höjden av svindel med bl.a. de svenska skattebetalarnas pengar. Vi har 1991 satt in ett kapital i banken om 1,7 miljarder. Jag kan också ge andra sådana här exempel på hur banken har hanterat pengarna. Det kan ligga något i det som Daniel Tarschys säger om att man har gjort långsiktiga utfästelser men ännu inte har betalat ut de pengarna, men jag tror ändå att banken iakttar en för stor försiktighet när det gäller satsningar på Östeuropa. Jag brukar inte åberopa storfinansen i vårt land, men Percy Barnevik är ändå en rätt klok företagare. Han har visat att man kan satsa pengar i Östeuropa på företagsprojekt som ganska snart ger effekt, eftersom det där finns välutbildade ingenjörer osv.
Herr talman! Jag undrar om Bertil Måbrink inte möjligen har fört ned debatten på litet fel nivå, när han börjar diskutera väggbeklädnaden i tamburen på Europeiska utvecklingsbanken. Jag undrar verkligen om det är den centrala frågan i uppbyggnaden av Östeuropabiståndet. Vad gäller baltguldet har det gått ganska kort tid från de år då det ansågs vara baltfascistisk propaganda att över huvud taget tala om detta baltguld och fram till i dag, när Bertil Måbrink klagar över att regeringen har finansierat återbetalningen på fel konto. Jag har inte sett något förslag från Vänsterpartiet om något annat konto att använda. Bertil Måbrinks enda klagomål är att man har använt fel konto när man har betalat tillbaka pengarna. Om Vänsterpartiet hade haft ett eget förslag på den punkten, hade jag möjligen kunnat föra ett sakligt resonemang, men eftersom något sådant inte har lagts fram, är det faktiskt inte något annat än en tom och opportunistisk kritik.
Herr talman! Daniel Tarschys tar upp ett av våra förslag i östbiståndet, nämligen om bundet bistånd för husleveranser. Daniel Tarschys nämner att förbundskansler Kohl i Tyskland lär ha sagt till Clintonadministrationen att man bör undvika området husbyggnation när man funderar över biståndsinriktningen. Det finns röster som hävdar raka motsatsen, att denna typ av hjälp är mycket positiv och verkligen bidrar till att ryssarna lämnar Men jag tycker också att vi behöver vara litet egoistiska. Våra småhusföretag som producerar trähus håller i dagens lågkonjunktur på att slås ut. Inte minst för att de skall överleva till dess att vi får bättre tider behövs en satsning på trähusproduktion. Av dessa dubbla skäl, både för att främja svensk industris överlevnad i väntan på litet bättre tider och för att se till att ryssarna måhända snabbare lämnar Baltikum, är det ett vettigt förslag att satsa på husbyggnation.
Herr talman! Jag vill först säga att det är utomordentligt viktigt att de ryska trupperna lämnar Baltikum. Lyckligtvis kan man nu konstatera att det sker ett uttåg. Visserligen vill man från rysk sida inte skriva under kontrakt om detta, och det enda kontrakt som man har skrivit under -- det med Litauen -- har man numera brutit, och man vill inte göra eftergifter i förhandlingarna med de baltiska staterna, men det sker ändå de facto ett tillbakadragande av de ryska trupperna. Man räknar nu med att redan ungefär hälften av de trupper som en gång fanns i Baltikum har dragits tillbaka. Det är självfallet vår förhoppning att ryssarna skall fortsätta med denna hemtagning av trupperna. Vi bör fortsätta att i alla möjliga internationella sammanhang trycka på för att betona hur viktigt vi anser det vara att de ryska trupperna avlägsnas från Baltikum. Vi bör också enligt min uppfattning kunna stödja detta återtåg på olika sätt. Det har bl.a. föreslagits att man skulle kunna hjälpa till med kursverksamhet för den omskolning av officerare som behövs vid demobilisering av de ryska väpnade styrkorna. Vi är redan nu inblandade i åtgärder för att säkerställa att den kunskap som finns i den ryska armén vad avser kärnvapen inte kommer på fel vägar. Det rör sig i det fallet om multilaterala ansträngningar som vi gör tillsammans med andra länder. Så visst har vi en roll i den stora process som sker i Östeuropa, tillbakadragandet av trupperna och demobiliseringen av den alltför stora ryska armén. Jag tror ändå att idén om husbyggande inte är så väl övervägd. Det gör jag främst därför att detta inte är en särskilt kostnadseffektiv form av bistånd. Jag gör det också därför att det finns en rad fallgropar i ett sådant bistånd. För det första uppstår frågan om vem som skall bygga. I det tyska fallet öppnade man för entreprenader. Man hade hoppats att östtyska företag skulle ta ordern. I stället blev det turkiska och finska företag som gjorde det. Den andra frågan är: Var skall husen placeras? Det är självfallet inte av värde för Sverige att man bygger bostäder för ryska officerare mycket nära det svenska området eller den baltiska gränsen. Det tredje frågan är: Vem får husen? Vi vet att fördelningsfrågor är ganska ömtåliga att hantera i länder som befinner sig i den situation där Ryssland är i dag. För det fjärde finns det problem kring infrastrukturen som kan vara besvärliga. Så det finns en rad praktiska skäl för att vara en aning återhållsam till idén att med husbyggande underlätta de ryska truppernas tillbakadragande.

Herr talman! Det är inte bara riksdagen i Sverige som diskuterar östbiståndet. En intensiv debatt pågår över hela världen just nu. Jeltsin och Clinton har precis mötts, och nu möts också de s.k. G7 Det är maktkampen i Moskva som har fått västländerna att tänka om i sin Rysslandspolitik. ''Fiasko'' kallar Världsbankens tidigare chefsekonom Stanley Fischer det som hittills har gjorts. Bakgrunden till att vi socialdemokrater har reserverat oss på viktiga punkter är följande. Sverige ligger, som alla vet, nära Rysslands hjärtland, och vi borde egentligen stå i främsta ledet när det gäller att komma med initiativ för att stödja Ryssland. Men som har sagts här, har det utlovade biståndet från svensk sida krympts ner. Av den miljard som skall satsas i år är det bara 80 miljoner kronor som går till Ryssland. Vi har också tyckt att regeringen inte har presenterat något strategidokument. Med det menar vi att man inte kan få en klar överblick av vad som görs, och det ges inte klara direktiv åt de myndigheter och institutioner som har att hantera våra pengar. Men det kanske är så som utrikesministern sade i Köpenhamn i går, att det framför allt är någon form av chockterapi som skall till, och då löser det sig kanske utan några strategier. Vi har tyckt att Sveriges nuvarande östpolitik är något av ett misslyckande. Faktum är att efter halva regeringstiden har den borgerliga regeringen inte presenterat ett program. Det är, som jag sade, oerhört svårt att få överblick över det hela, och låt mig då också bli konkret, för att svara på de frågor som ställts här tidigare. Myndigheten BITS fick i år 70 nya miljoner för samtliga östeuropeiska länder, och man fick inget långsiktigt mandat. De som vill göra insatser har oftast bara haft utrikesministern att vända sig till, och hos henne samlas förslag från näringsliv och folkrörelser på hög. Ett annat område är Östersjömiljön. Där tog den förra regeringen ett initiativ med den s.k. Ronnebykonferensen. Nu lyser initiativen med sin frånvaro. Olof Johansson har sent omsider fått ta fram pengar ur det egna departementet för att någonting över huvud taget skall hända. Polen har man tidigt skurit bort. Utrikesministern och regeringen anser tydligen inte att man skall prioritera detta Östersjöland med 35 miljoner invånare. Historiska, ekonomiska, miljömässiga och politiska motiv räckte inte. Först skulle man göra en utvärdering, hette det, och det har kommit något slags utvärdering i form av en departementspromemoria där det föreslås bundna mjuka krediter. Skall man då aldrig lära sig vad som är effektivt bistånd? I regeringsförklaringen deklarerades högtidligt att östsamarbetet skulle skiljas från samarbetet med uländerna. Man gjorde sig av med biståndserfarenhet men inte med kontona. Regeringen har därför också använt sig flitigt av katastrofbiståndet för insatser i mängder av gränsfall. Senast handlade det om flyktingmottagning i Baltikum. Östbiståndet går i dag i praktiken så till att utrikesministern och biståndsministern själva fattar en mängd små beslut. Utrikesministern tycks vara nöjdast när hon får betala försvarsminister Björck pengar för kustbevakningsfartyg till Baltikum. Säkerligen finns ofta goda motiv, men det är helt uppenbart att besluten fattas på lösa grunder. Sverige har ingen strategi eller hanteringsordning för ett effektivt och långsiktigt östsamarbete. Varför har då inte hela västvärlden förmått samla sig? Efter 1945 läktes såren efter krigets barbari genom en upplyst politik för tillväxt, välfärd och social konsolidering. Det var en civilisatorisk uppgift, ett radikalt nyskapande internationellt samarbete, där gränsen sattes av järnridån. Efter 1989 finns ingen jämförbar politik. Järnridån är riven. Nya murar är nu på väg upp i stället. Ett skäl tror jag är att 80-talets nyliberalism så till den grad har skadat förtroendet för politik och samhällsinsatser. Vem kunde driva frågor om internationell solidaritet, när den gängse sanningen handlade om att inte ta initiativ? Bara staten höll sig borta, skulle nog marknaden ordna resten! Ett annat skäl är den paradox som EG-samarbetet fångades i. Mitterrand, Kohl och Delors har ändå ambitioner om ett mer handlingskraftigt Europa, men alltför mycket energi har gått åt till att föra Europasamarbetet just när det i stället borde ha vänts utåt. Resultatet vet vi. Det är en känsla av utanförskap, inte av äkta gemenskap, som har vuxit fram i Europas östra delar. Och den nationella identiteten, inte den europeiska, blir då viktigare och människor ett lättare byte för populister och mörkerkrafter, gamla som nya. Vi behöver nu först och främst ett alleuropeiskt ramverk, starkt nog att ge reformarbetet en trygghet i en bredare gemenskap och flexibelt nog att medge olika grad av integrering i takt med samhällenas vilja och förmåga. ESK och EG är självklara element, men det behövs något mer. Vi har nyss hört åsikter om Europabanken, en utmärkt institution. Dess chef Jacques Attali har föreslagit ett alleuropeiskt initiativ i tre steg. För det första föreslår han en alleuropeisk gemensam marknad, alltså att bilda en frihandelszon som går långt över EG:s och EFTA:s serier av bilaterala avtal och som inkluderar För det andra föreslår han ett institutionellt ramverk, dvs. att sätta i gång en process som man gjorde på 50-talet, då Messinakonferensen ledde till Spaak-rapporten som banade väg för EG:s Romfördrag. Nu behövs något liknande för För det tredje föreslår han ett investerings och sysselsättningsprogram för hela Europa. Den nuvarande ekonomiska reformpolitiken är inte nog. Från Socialdemokratins sida upprepade vi dessa förslag och uppmanade i utrikesdebatten regeringen att stödja dem, men det har varit tystnad kring detta, trots att Sverige har ordförandeskapet i ESK och skulle kunna ta initiativ i den riktningen. I stället har utrikesministern så sent som i går tydligen i Köpenhamn talat sig varm för behovet av chockterapier och kritiserat dem som anser att man måste satsa på de sociala inslagen i marknadsekonomin. Mario Nuti heter EG:s ledande Östexpert. Han skräder inte orden, när han recenserar den hittillsvarande chockterapin. Den har lett till drastiskt försämrade förhållanden utan undantag, säger han och anser att produktionsfallet och massarbetslösheten är ''en fullständigt onödig konsekvens av dålig politik''. Han fortsätter: ''Misstagen hänger samman med ideologiska totem och tabun, en besatthet med massprivatisering och omedelbar frihandel, med fördomar mot den statliga sektorn och varje försök att reformera den.'' Nuti ger förstås inget stöd till dem som bara vill dra ut på tiden och plågan när det gäller fri prisbildning, konvertibla valutor och minskade budgetunderskott. Hans kritik är förödande för dem som säger att chockterapierna är den enda och den rätta vägens politik för Östeuropa. Sverige borde ha haft mycket att bidra med här. Vår geografi och historia och vår ekonomi och samhällstradition borde ha givit oss en självklar roll i att utforma det nya som behövs. Men Sveriges regering och stora delar av näringslivet har som Socialdemokraterna ser det abdikerat från ett sådant möjligt ledarskap. Vi behöver också ett pånyttfött norra Europa. Från Tyskland och Elbemynningen och vida där omkring skulle norra Europa kunna bli en trygg och dynamisk, kulturell och ekonomisk region. Vi måste inse att norra Europa är en tillgång också för svensk tillväxtindustri. De investeringar som behövs i öst är just vad svenskt näringsliv är bra på. En ny östpolitik är ingen belastning, utan en del av vägen ut ur vår egen ekonomiska kris. Var är den nordiska energipolitiska analys som i en helhet behandlar el och gasförsörjning, estnisk oljeskifferbrytning och kärnkraftverken i Ignalina och Sosnovij Bor? Den finns inte. När miljöförstöringen i Sverige till så stor del kommer från andra sidan Östersjön borde man pröva om inte handeln med utsläppsrättigheter skulle leda till att svenska företag ville satsa ordentligt. På köpet skulle investeringarna lägga grund till en Östersjöregion som hemmamarknad. Varför har regeringen så litet fantasi? Här finns konkreta förslag och idéer som inte bara är Socialdemokraternas utan som också finns i den internationella debatten. Flyktingfrågorna är brännande. Varför kan man inte inrätta en europeisk flyktingkommission med en flyktingkommissarie, som vi föreslog i utrikesdebatten? Utrikesministern har icke gjort något i det avseendet och icke reagerat på förslaget. Det har däremot den nya socialdemokratiska regeringen i Danmark gjort och inbjudit till ett europeiskt initiativ just för flyktingfrågorna. Det finns inte heller, fru talman, något svenskt officiellt program för att stödja demokratin i öst. Det är faktiskt inte mindre än en skandal. Demokratins kultur föds inte ur intet. Gemensam säkerhet och en gemensam framtid i vår del av världen kräver vision och konkretion. Allt fler känner nu osäkerhet om vart vi är på väg. Vi menar att regeringen inte har förmått visa en hållbar handlingslinje. Det verkar som om en ideologisk blockering har förlamat regeringen när utvecklingen inte följer den enda vägen -- Utan någon ordning på östsamarbetet blir det än svårare att med eller utan fantasi ta nya steg. Socialdemokraterna har i riksdagen tillsammans med andra fått igenom kravet på att en översyn av hela östpolitiken kommer till stånd, men det räcker inte. Inget parti har förstås patentmedicinen för vad man skall göra med den stora gemensamma uppgift som gäller att undvika att hela Östeuropa blir en stor u-landsregion. Det är därför det för Sveriges del behövs ett ansvarstagande av en helt ny omfattning och av en annan karaktär än vi har haft. Socialdemokraterna har i en motion, Solidaritet och säkerhet för en ny värld, föreslagit att en kommission med uppgift att se över Sveriges internationella ansvarstagande skall tillsättas. Där skall man behandla de stora, brännande frågor som angår oss alla och som vi måste hantera på ett samlat sätt. Det gäller de globala frågorna: fredsskapande insatser, flyktingströmmarna, östpolitiken. De hänger ihop. Vi måste börja tänka i nya banor och se dessa frågor som en helhet. Regeringens reaktion på detta har hittills varit att utrikesministern har sagt att det är en bisarr idé som borde glömmas. Man frågar sig då vilket regeringens alternativ är. Var, utöver i några siffror som anges i propositionen, finns nytänkandet? Jag hoppas att nytänkandet inte består i det som några talare tidigare har refererat till, nämligen de uppgifter som finns i en artikel i Aftonbladet i veckan. Det skulle enligt dessa uppgifter finnas ett slags hemlig ny plan för Östeuropabiståndet som någon privat företagare håller på med. Dennes arbete skulle vara av en art som mer påminner om säkerhetstjänstens arbete. Jag tror inte att det kan vara sant, men utrikesministern har ju enligt artikeln vägrat att kommentera uppgifterna, och därför finns frågetecknen. Jag hoppas att de kan redas ut i något sammanhang. Fru talman! Jag har redovisat skälen till att vi med oppositionens rätt men också på saklig grund har varit kritiska mot regeringens oförmåga att presentera en klar, handlingskraftig östpolitik. Vi menar att det behövs en ny östpolitik som måste formas över partigränserna och tillsammans med ett risktagande och framtidsinriktat näringsliv och de många folkrörelser som redan nu är i gång. Om vi inte själva skulle förmå göra detta kan vi se oss om ute i världen. Det finns faktiskt idéer och handlingskraft på många håll. Det allra senaste exemplet är den tyska regeringen. Den har tagit ett nytt grepp som går ut på att man måste tänka i nya banor och göra uppoffringar med tanke på den stora utmaning som finns i östra Europa. Man har skapat en solidaritetspakt för att lösa problemen i första hand i den östra delen av Tyskland. Nu behövs det ett slags solidaritetspakt också för hela Östeuropa. Det betyder att vi på ett helt annat sätt än vad vi har gjort hittills måste börja ägna oss åt internationell solidaritet också i vår del av världen.
Jag får meddela att anslag har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Fru talman! Socialdemokraterna bedriver på östbiståndets område inte någon ekonomisk överbudspolitik. Man föreslår inte att mer pengar skall läggas ned än vad regeringen gör. Däremot bedriver man en verbal överbudspolitik. Man målar upp väldiga retoriska konstruktioner och säger att regeringen saknar visioner, fantasi och strategi samtidigt som man gör en antydan om att man själv på dessa områden har enorma resurser. Det är nog mycket bra med helhetssyner, alleuropeiska ramverk, solidaritetspakter och grandiosa strategier, men någon måste ju faktiskt göra jobbet medan dessa byggen pågår. I årets budget finns en ytterst konkret och jordnära uppräkning av anslag till olika myndigheter för att man skall kunna satsa på konkreta projekt. Jag har, Pierre Schori, ingenting emot att vi arbetar med alla dessa programutvecklingsfrågor och med att försöka bygga oss en ny och bättre värld. Det måste vi göra. Men det finns ingen motsättning mellan dessa uppgifter och de mer praktiska och jordnära frågorna för att förverkliga östbiståndet här och nu. Det är det regeringen försöker göra. När jag analyserar Socialdemokraternas kritik finner jag att man i praktiken inte har så mycket att invända mot det regeringen uträttar. Man skyfflar en aning mellan anslagsposterna och säger att det skall gå 5 miljoner mindre hit och 5 miljoner mer dit, men i praktiken har man inte så många konkreta förändringar att föreslå. Alternativpolitiken ligger mest på det retoriska planet.
Fru talman! Det här är egentligen en alldeles för stor fråga för att vi skall hålla på att bråka. Vår kritik riktar sig huvudsakligen mot det faktum att regeringen ser Östeuropasamarbetet som en budgetfråga. Det här är en stor civilisatorisk uppgift. Det är något helt nytt som har inträffat. Hela Östeuropa vilar praktiskt taget på kvicksand. Det gäller att göra en extraordinär insats och att presentera nytänkande. Här är det faktiskt regeringen som har det största ansvaret och förmågan, därför att man till följd av att man är i regeringsställning har de flesta korten på hand. Man har ansvar för att presentera ett nytänkande, ett program, en strategi och klara och rediga regler för myndigheter, näringsliv och folkrörelser som vill göra en insats. Det är på det området vi är kritiska. Vi är det inte i snäv partipolitisk bemärkelse. Vi vill se arbetet ur ett svenskt och europeiskt perspektiv. Vi måste som västeuropéer ta ett ansvar för våra bröder och systrar i östra delen av Europa på ett helt nytt, radikalt sätt.
Fru talman! Jag delar de grundläggande värderingar som Pierre Schori här ger uttryck för. Men det verkar som om han tycker att budget är något som är för futtigt, enkelt och jordnära för att tilldra sig intresse. Nu är det trots allt budgeten vi diskuterar. I den budgeten finns det förslag om betydande resurser för Östeuropabistånd. Det är det vi pläderar för att riksdagen bör ställa sig bakom. De konkreta invändningar som kommit från socialdemokraterna mot de konkreta förslagen i budgeten är mycket få. Jag vill passa på att korrigera några smärre fel som Pierre Schori gjorde sig skyldig till i sitt första anförande. Det är icke korrekt att regeringen har skurit bort Polen; tvärtom, Polen är och förblir ett prioriterat område i vår närhet. Det är heller inte korrekt att stödet till Ryssland är begränsat till 80 miljoner kronor. Hur stort stödet till Ryssland kommer att bli beror på flera faktorer som inte är fixerade i budgeten. Det beror på hur EBRD:s prövningar utfaller, hur exportkreditgarantiramarna används och hur de projekt som aktualiseras hos de olika myndigheterna ser ut. Den frågan kan alltså inte nu överblickas.

Fru talman! I dag diskuterar vi de pengar som avsätts under Utrikesdepartementets huvudtitel till samarbete med Öst och Centraleuropa. Trots starka krav på besparingar på många områden i statsbudgeten bibehålls det utfästa programmet om 3 miljarder kronor på tre år. Det är en kraftig markering av den vikt som vi moderater, liksom övriga regeringspartier, fäster vid att vi i Sverige bidrar till en positiv utveckling i våra östra och sydostliga grannländer. Detta tremiljardersprogram är för närvarande inne i första året av sin existens. Det ger redan nu ett viktigt bidrag främst till de baltiska ländernas utveckling. Återlämnandet av guldet till Estland och Litauen -- dvs. pengar som inte var förenade med några särskilda villkor om användning -- kom att bli ett viktigt bidrag till den estniska valutareformen. BITS, Swedecorp, SIDA och Svenska Institutet har inte haft några svårigheter att finna projekt till de medel som de haft anslagna för sina resp. inriktningar. Det gäller också de myndigheter som fått pengar för arbete med kärnsäkerhet. Pengarna för det baltiska investeringsprogrammet har utbetalats, och av dessa är de pengar som via den estniska investeringsbanken skall göras tillgängliga för lokal företagsamhet redan tillgängliga, medan man i Lettland och Litauen inte hunnit upprätta motsvarande kanaler ännu; det sker av allt att döma inom kort. Pengar för det s.k. suveränitetsstödet -- stödet till de baltiska regeringarna att befästa sin ställning som suveräna stater -- har gjort det möjligt att ge stöd till såväl kustbevakningsfartyg som reformering av lagstiftning, rättsväsende och annat angeläget. Detta tremiljardersprogram föreslås nu fortsätta på sitt andra år. Det kompletteras i ett viktigt avseende, vilket också Daniel Tarschys framhöll. Genom att pengar avsätts för möjliga -- i sanningens namn tyvärr mycket sannolika -- förluster får Exportkreditnämnden i uppdrag, och möjlighet, att ge statliga kreditgarantier för affärer med Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Detta är något som det frågats efter mycket från baltiskt håll, från ryskt håll och från svenskt näringsliv. Genom detta stora åtagande tror jag att den redan snabbt växande handeln mellan Sverige och dessa länder, liksom de svenska investeringarna där, kan få en kraftig skjuts framåt till nytta såväl för oss som för dem. Men de anslag som vi i dag diskuterar är inte allt som regeringen gör eller har gjort i förhållande till Under andra huvudtitlar i statsbudgeten finns omkring 230 miljoner kronor föreslagna för samarbete på energi-, miljö och kärnsäkerhetsområdena. Att dessa pengar finns under en annan huvudtitel beror på att de främst är förbundna med de verksamheterna och med åtgärder som vi själva gör på de områdena. De pengarna är inte ett stöd till reformprocesserna i öst, de är en hjälp till oss och människorna där att få en bättre miljö. Det finns också omkring 30 Dessa ekonomiska åtaganden tycker jag i och för sig är imponerande, men som jag ser det är de viktiga, men inte de viktigaste. Det allra viktigaste är våra politiska åtaganden, vår vilja att stå upp för de politiska och ekonomiska reformprocesserna i hela det forna Östeuropa, vår vilja att stå upp för de baltiska folkens rätt till självständighet, vår vilja att bereda det forna Östeuropa tillträde med sina varor till våra marknader. Allt detta visas i någon mån genom anslag i budgeten, men framför allt genom andra åtgärder. Den svenska regeringen har på ett mycket aktivt sätt hjälpt de baltiska länderna att vinna inträde i internationella organisationer, alltifrån Europarådet och, för den svenska riksdagens del, också Interparlamentariska unionen. Den svenska regeringen har genom såväl tyst som mer ljudlig diplomati agerat för att få bort de före detta sovjetiska, numera ryska, trupperna från de baltiska ländernas territorier. Detta har gjorts i ESK-sammanhang, det har gjorts i otaliga bilaterala sammanhang, det har gjorts i en allmän internationell opinionsbildning. Den svenska regeringen har sett till att vi har fått frihandelsavtal med de tre baltiska länderna, som första land -- möjligen i konkurrens med Finland som hann före när det gällde Estland. Den svenska regeringen har också verkat aktivt för att de baltiska länderna har fått samarbetsavtal med EFTA, liksom för att våra frihandelsavtal med de baltiska länderna inte skall förhindras av en svensk EG-anslutning. Jag tror att det är på sin plats att nämna att de tidningsspekulationer som funnits om att de svenska frihandelsavtalen inte skulle vara möjliga vid en svensk EG-anslutning numera officiellt dementerats från EG-håll, närmare bestämt av den danske utrikesministern Niels Helveg Petersen som på annandagen sade att något sådant krav inte rests från EG. Den svenska regeringen har genom i stort sett alla sina departement och ämbetsverk gett omfattande hjälp och stöd av olika slag; alltifrån att svara på frågor och skänka böcker till att ta emot delegationer och skicka företrädare för att utbilda på plats. Den svenska regeringen har också, sist men inte minst, haft en intensiv kontaktverksamhet; alltifrån kungabesöken i Baltikum och statsministerns besök i Moskva till så täta löpande ministerkontakter -- kanske främst med de baltiska länderna -- att det knappast är någon som höjer på ögonbrynen längre. Det är symboliskt att två ministrar i dag är ute i sådana ärenden, dels utrikesministern på det tidigare nämnda mötet i Köpenhamn, dels utbildningsministern som är på officiellt besök i Mot den här bakgrunden av många, omfattande och mycket aktiva åtgärder från den svenska regeringens sida är det, med förlov sagt, en smula skrattretande att läsa socialdemokraternas reservation. Vad vill egentligen socialdemokraterna göra annorlunda? I motioner och reservationer kan man möjligen hitta två ledord; det ena är program, det andra är kommission. Kanske finns här den besvikne socialistens sista eftergift, en sista tribut till det ekonomiska system man en gång trodde på men som nu grundligt bevisat sin totala omöjlighet, en sista liten ursäkt till arbetarrörelsens tidiga ideologer: Gärna stöd till marknadsekonomiska reformer, men först en rejäl kommission och ett rejält program. En sista stor plan innan marknadsekonomin accepteras. Men utvecklingen i Östeuropa är rasande snabb. Den väntar inte på svenskt utredningsväsende. Den väntar inte på nationella kommissioner. Den väntar inte på vare sig nya eller gamla formulerade östpolitiker. Den kräver handling nu och den kräver stor flexibilitet. Detta har bl.a. uttryckts av en av de mest lyckade reformerarna, nämligen tjecken Vaclav Klaus, som har framhållit vilket problem det var med alla som skulle göra stora heltäckande planer, när det krävdes omedelbara insatser. För mig är den socialdemokratiska reservationen ett försök att komma i kapp i en fråga där man så obarmhärtigt tydligt hamnat på efterkälken. Den är som ett försök att kravla sig upp på en vagn som går mycket fortare än vad de socialdemokratiska partistrategerna för några år sedan ville tro. När andra talade om stöd till de baltiska staternas frihetskamp sade socialdemokratiska politiker att det var kallakrigshysteri och att Baltikum inte var ockuperat. När andra insåg att Östeuropa behövde nya ledare och totala ekonomiska reformer talade socialdemokraterna om den tredje vägen för Östeuropa. När regeringen nu har i stort sett alla järn i elden vill socialdemokraterna ha en kommission. Detta är för mig, om något, en partitaktisk ynkedom som jag tror gudskelov knappast lurar någon. Det skall för säkerhets skull sägas att jag inte motsätter mig att Sveriges samarbete med Öst och Centraleuropa utvärderas och ständigt omprövas. Det har ju nämnts att detta görs med Polen, där vi har ett par års erfarenhet av samarbete. Turerna med Allan Larsson, BITS och Polen visar också att vi inte får tappa vår vaksamhet. Men det är någonting helt annat än kommissioner. Ny demokrati föreslår mer pengar. Det är i och för sig på många sätt en sympatisk tanke, men jag är ändå skeptisk till att ösa på med mer pengar. Vi har ett ansvar för den svenska budgeten; den skall gå ihop. Men det är inte heller alltid som mer pengar gör mer nytta. Ett av mina tidigare intryck från Baltikum är den mängd aktivister från den demokratiska oppositionen som var skeptiska till alltför generösa biståndsprogram. Framför allt var de oroliga för att bistånd kunde bidra till att sådana strukturer konserveras som omgående borde reformeras. De var också oroliga för att alltför många för egen del skulle sko sig på programmen. De varnade för att vi i sämsta fall skulle kunna skapa en känsla hos politiker att det går att komma igenom alla svårigheter genom att skicka räkningar till någon annan. Ännu tveksammare blir jag när jag hör en del av förslagen om vad ytterligare pengar skulle användas till. Det är onekligen så att man i Ryssland kunnat producera trähus i åtminstone 1 000 år och till en kostnad som förmodligen är mindre än en tiondel av kostnaden i Sverige. Det finns andra förslag i motionsfloden som också präglas av att intresset kanske mera är inriktat på svenska branscher och regioner än på Östeuropa. Det är naturligtvis vällovligt i sig, men det kan inte kallas östbistånd. Skillnaderna mellan olika länder i Östeuropa blir allt större i dag. För mig är stödet till reformprocesserna viktigare än beloppen. Jag hade helt nyligen möjlighet att göra en rundresa i de tre baltiska länderna, Vitryssland och Ukraina. Det är slående hur olika utvecklingen ter sig i de olika delarna av det forna Sovjetimperiet. I någon mån beror skillnaderna kanske på olika förutsättningar, olika historiska bakgrunder. Men i hög grad beror de på vilken väg man har valt. Estland, som i fråga om det forna Sovjetimperiet väl allra mest står för begreppet chockterapi, framstod som ett land som närmast var rikt och välmående i jämförelse med övriga länder.

Många priser är fortfarande kontrollerade, och många varor är följaktligen slut. Man har undvikit massarbetslöshet, sägs det. Men samtidigt saknar kaféerna kaffe, bensinstationerna bensin och ölhallarna öl. I stort sett vilken inrättning som helst saknar det som den borde syssla med. Däremot finns det gott om Leninstatyer vid vägkanterna, och Leninstatyerna får sällskap av såväl barn som vuxna som försöker sälja allt, från cigarettpaket till möbler. Det finns alltså en kontrast mellan chockterapins länder i Östeuropa, dvs. mellan Estland och, kanske ännu mer, Polen och Tjeckien å ena sidan och den försiktiga reformens väg å andra sidan, dvs. Vitryssland, Ukraina och, kanske på senare tid, Litauen. Den första åtgärden för Litauens nya regering i höstas var att utöka krediterna till de statliga företagen, varefter man fick en hyperinflation även i Litauen. Nyligen har brödransonering införts i vissa distrikt i Litauen för att, som man säger, undvika att utlänningar köper upp brödet -- detta samtidigt som Litauen är ett land som normalt sett borde ha en omfattande livsmedelsexport. Kontrasten när det gäller chockterapiländerna och dessa ''socialt omtänksamma'' länder är påtaglig. Det måste också prägla vår inställning till biståndet. Vissa av dessa länder har nog en position, om utvecklingen fortsätter i samma riktning, som innebär att man snart inte behöver något bistånd. Andra är i en situation där ingenting hjälper, hur mycket pengar vi än öser på. Jag tror att vi måste vara medvetna om att det verkligt avgörande egentligen inte är biståndet som sådant utan möjligheterna till handel och investeringar. Detta har sagts i går och i dag på konferensen i Köpenhamn, och då inte bara från Margaretha af Ugglas sida utan också, det kan jag med stor säkerhet säga, från företrädare för praktiskt taget samtliga närvarande östeuropeiska länder. Den ryske utrikeshandelsministern Glaziev t.ex. sade det helt nyligen i en lång intervju i Financial Suchocka har nyligen sagt: Den tid är förbi då vi hoppades på ekonomiskt stöd och lån från väst. I dag behöver vi framför allt en större öppenhet för polska produkter på de europeiska marknaderna. ''Trade, not aid'', är budskapet från Tallinn till Den verkliga utmaningen för vår vilja att hjälpa Öst och Centraleuropa är inte vare sig det ena eller andra förslaget till budget eller några andra insatser, alldeles oavsett de goda, eller sämre, egenskaper de kan ha. Avgörandets stund kommer egentligen först den dag då varor från öst på allvar börjar konkurrera. Kan vi stå emot när det börjar ropas efter skyddstullar och andra begränsningar för att skydda vår egen tillverkning? Är vårt näringsliv och politiska liv tillräckligt flexibla för att omformas inte bara till den nya politiska utan också till den nya ekonomiska verkligheten i Europa? Fru talman! Det är vad jag hoppas på, och därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan och således till det stöd för en ökad östhandel som regeringens budgetförslag innebär.

Fru talman! Helt kort. När jag lyssnar på Peeter Luksep konstaterar jag att han har läst de socialdemokratiska partimotionerna mycket dåligt. Han har inte gett sig tid att reflektera över det som vi har skildrat och föreslagit. Vidare konstaterar jag att han har lyssnat dåligt på de olika tal som företrädare för socialdemokratin hållit beträffande just detta viktiga ämne, nämligen Sveriges stöd till Östeuropa och vårt ansvar för utvecklingen där.

Fru talman! Jo, Nils T Svensson, jag har läst både motioner och reservationer relativt grundligt. Tyvärr hjälper det inte, eftersom det där finns många ord men litet innehåll.

Fru talman! Behovet av stöd till länderna i Öst och Centraleuropa är, som tidigare omvittnats här, oerhört stort. Det gäller kunskap. Det gäller stöd till kompetens och teknik. Det gäller finansiella medel. Därför gläds jag, precis som andra här tidigare i dag har gett uttryck för, över att vi har kunnat hålla fast vid målet 1 miljard per år under tre års tid, trots det besvärliga budgetläge som vi befinner oss i. Lika positivt tycker jag att det är att det finns en majoritet här i kammaren som anser att östbiståndet skall vara skilt från det övriga biståndet till tredje världen. Vi i Centern har framhållit vikten av detta i en motion till detta riksmöte. Att bygga upp demokratier kräver enorma insatser. Det framstår allt klarare. Den planekonomiska modell som fanns i det tidigare Sovjetunionen var en katastrof. Den ledde till enorma miljöproblem och till dagens akuta försörjningsläge vad gäller mat och energi. Det gäller då energi till bostäder och transporter. Vidare har nämnda modell lett till arbetslöshet och till den kriminalitet som nu breder ut sig oroväckande snabbt. Detta i sin tur har lett till att folk i öst har börjat ifrågasätta avskaffandet av kommunismen. Människor är besvikna, för de hade en övertro när det gällde att snabbt åstadkomma förändringar genom marknadsekonomin. Marknadsekonomin skulle lösa alla problem oerhört kvickt, trodde man. Många drömmer sig nu tillbaka till tiden med kommunismen, därför att då -- som man säger -- hade människor åtminstone jobb och mat för dagen. Det är alltså oerhört viktigt att vårt land och andra länder ger sitt stöd genom bidrag till utveckling och förbättringar för att demokratin skall leva vidare i de här länderna och även överleva i framtiden. Vi i Centern har också i en motion till detta riksmöte föreslagit en ökning av biståndet till öst, nämligen till 0,2 % av BNI, så fort som de ekonomiska resurserna medger detta. Jag kan nämna att Danmark har satt upp målet att försöka att snart uppnå 0,5 % av BNI. Utskottet framhåller att det inte är lämpligt att göra någon utfästelse om framtida biståndsinsatser. Det sker en så snabb förändring i vårt närområde, och det är svårt att se in i framtiden. Vi har från Centerns sida accepterat denna bedömning, på grund av dagens resursbrist, men vi är ändå väl medvetna om att det egentligen skulle ha behövts mycket mer än vad vi kan ge våra grannar i öst. Eftersom behoven är mycket stora i våra grannländer och det är brist på biståndsmedel, är det oerhört viktigt att medlen används på mest effektiva sätt och ger bästa möjliga resultat. De skall ges bilateralt och multilateralt. Det är nödvändigt med prioriteringar. Det är nödvändigt att mottagarländerna gör sina prioriteringar och att vi från svenskt håll gör våra. Därefter bör prioriteringarna koordineras. Så sker också alltmer. Mot bakgrund av den miljöförstörelse som skedde under den kommunistiska ledningen, har vi från Centerns sida länge pekat på behovet av att prioritera miljöfrågor i biståndet. Det gynnar öststaternas barn, och det gynnar våra barn nu och i framtiden. Av propositionstexten framgår det också att miljövårdsinsatser skall fortsatt vara ett prioriterat samarbetsområde, vilket är mycket positivt. I centermotionen Jo631 har vi framfört åsikter om stöd till uppbyggande av framtida energiförsörjning i Östeuropa. Denna bör vara inriktad på effektivisering, energihushållning och alternativa förnybara energikällor, som biobränsle. I motionen framför vi också att svenskt bistånd inte skall användas för att förlänga användningen av kärnkraft, utan enbart för att minimera de risker som finns i nu befintliga anläggningar, som det är nödvändigt att ha kvar en tid. Energiförsörjningen i de baltiska staterna är kritisk, som många känner till. Energihushållningen är dålig. Isoleringen av byggnader är i stort sett obefintlig, och den energi som finns utnyttjas inte effektivt. Förklaringen till det är att det i den tidigare planekonomin inte fanns några incitament att spara. Energin var billig, och ingen brydde sig om att effektivisera energianvändningen. Nu behövs en förbättrad energihushållning och förbättrad isolering. Ett sätt att uppnå det är att lära befolkningen hur man på ett enkelt sätt isolerar sina bostäder. Huvuddelen av östländernas energiförsörjning bygger på olja, gas och kärnkraft. Koleldade kraftverk svarar för en mindre del av energibehoven, men tyvärr står de för en mycket stor del av miljöförstöringen. Säkerhetsriskerna är mycket stora i många av de östeuropeiska kärnkraftverken. Säkerhetsstandarden är dålig. Bara två kärnkraftverk i hela östblocket uppfyller västeuropeisk säkerhetsstandard. Det krävs mångmiljardinvesteringar om befintliga kärnkraftverk skall göras så säkra att de motsvarar västeuropeiska säkerhetskrav. Murmansk på Kolahalvön och Ignalina i Litauen är kärnkraftverk i Sveriges närhet som innebär ett direkt hot mot vår miljö vid en olycka. Petersburg i så dåligt skick att det av säkerhetsskäl bör stängas omedelbart och ersättas med andra energikällor. Säkerheten i Ignalina bedömer SKI vara bättre, och den kan förbättras ytterligare -- dock inte så att säkerhetsnivåer kan uppnås motsvarande dem i väst. Om 8--10 år bedömer man att mycket kostsamma reparationer blir nödvändiga. Vi i Centern anser att det är en lämplig tidpunkt att avveckla Ignalina. Det är alltså viktigt att vi stödjer länderna i Centraloch Östeuropa med kunnande och kompetens för att minska riskerna för kärnkraftsolyckor. Det sker till viss del redan i dag. Vi bidrar till att förbättra säkerheten och i frågor som rör strålskyddet. Vi bör ytterligare bidra med planering och utformning av framtida energisystem, som går ut på förnybar energi i mycket stor omfattning. Risken är annars stor att öst behåller kärnkraften som energikälla på en permanent bas. Jag vill därför återupprepa att Centern tycker att det är viktigt att svenskt bistånd inte skall användas för att förlänga användningen av kärnkraft i öst, utan bara under den tid som det är nödvändigt att göra den säkrare. Hittills har 118 miljoner kronor avsatts för samarbete med Central och Östeuropa på detta område. Jag anser att vi från svensk sida, efter SKI:s uttalande om Sosnovyj Bor, måste arbeta för att detta stängs så snabbt som möjligt. Den modell man skulle kunna använda är den som användes när ett kärnkraftverk stängdes i Bulgarien. Ett antal länder gick ihop och bidrog till att finansiera import av energi till Bulgarien från andra länder, så att det kärnkraftverk som ansågs vara en mycket stor säkerhetsrisk kunde stängas omgående. Vi har i vår motion också talat om att vi anser att internationella fonder bör byggas upp, som kan bistå med alternativ energi och göra de kärnkraftverk säkrare som måste vara kvar en tid. Jag utgår från att regeringen arbetar mycket intensivt för detta. Därmed vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Socialdemokraterna anför i sin motion U251 om samarbete med Central och Östeuropa bl.a. att regeringens östpolitik har misslyckats och att regeringen saknar strategi för ett svenskt ansvarstagande i förhållande till Central och Östeuropa. Det sade också Pierre Schori i sitt anförande nyss. Det är intressant att konstatera, att i och med denna motion och detta uttalande erkänner det stora oppositionspartiet att Sverige nu ändå har en östpolitik. Det är bra. Termen östpolitik förbehålls som bekant bara politiska program, likt Willy Brandts, som kännetecknas av aktiva initiativ. Willy Brandt var ju den socialdemokratiske ledare som på ett positivt sätt var orienterad mot öst. Jag vill påstå att den rätta bilden snarare är att en målmedveten östpolitik nu börjar sättas i gång. Signalerna från våra baltiska bröder och systrar är nästintill entydiga. Äntligen finner de politiska krafter som de kan tala med. Under de svåra åren -- särskilt de sista innan de fick sin ''frihet'' åter -- saknade de en målinriktad östpolitik från den dåvarande regeringen. Hur var det under den socialdemokratiska regeringstiden? Då svävade de baltiska länderna i ovisshet om Sveriges vilja till stöd och erkännande. Tidigare socialdemokratiska utrikesministrars uttalanden är tyvärr alltför välkända. Den enes avvisande kommentarer till baltisk självständighet svider än. Den andres doktrin om att Sverige inte skulle kritisera politiska system utan endast enskilda politiska händelser var synnerligen olycklig. Detta gagnade inte våra baltiska vänner. Nu säger sig Socialdemokraterna vilja ha en ''nationell kommission för Sveriges internationella ansvarstagande''. I bästa fall kan det karakteriseras som en elegant lösning på oppositionens interna problem. De upplever kanske att mycket av utrikespolitik, inkl. bistånds och öststatspolitik, håller på att gå dem ur händerna. Nya och mer framåtriktade lösningar och projekt hotar den maktstruktur som de har byggt upp och som de önskar bygga upp. Sällan har en svensk regerings internationella och säkerhetspolitiska analys varit så heltäckande som i dag. Från socialdemokratiskt håll har det inte alltid varit fallet. Det har funnits tillfällen då kabinettssekreterare har hotat att avgå på grund av att den utrikespolitiska kompetensen höll på att ideologiseras till nackdel för sakkunskapen. Men till oppositionens fördel kan man nämna att den i alla fall erkänner detta. Jag uppfattar det så att det stora oppositionspartiet är frustrerat över att man har tappat kontrollen över utrikespolitiken, över att man inte längre har privilegiet att formulera problemen. Det är klart att det svider. Fru talman! Det är också klart att jag och många med mig önskar att vi kunde hjälpa framför allt de baltiska staterna ännu mer. Det jag tror är viktigt i uppbyggnadsarbetet är de nära och personliga kontakterna med olika politiska partier, regering, riksdag, landsting och kommuner. En verksamhet med vänortskommuner tror jag också på, liksom ett nära samarbete och kunskapsutbyte mellan sjukhus, universitet, högskolor, forskningscentrer och annat. Jag tror också på ett joint-venturesamarbete inom näringslivet. Med allt det här arbetar den svenska regeringen och hela det svenska folket, skulle jag vilja säga, på olika nivåer just nu. Jag kan hålla med Socialdemokraterna om att det kan vara svårt att se helheten i alla de insatser som görs därför att initiativen är så många och trafiken så intensiv. Med trafik menar jag i det här fallet samverkan mellan olika organ och individer i de olika länderna. Jag anser att de baltiska staterna framför allt behöver vårt stöd i arbetet med tillbakadragandet av de ryska trupperna. Regeringen har ju bl.a. aviserat planer på att bidra till omskolning av de ryska officerare som lämnar aktiv tjänst. Det är bra.